Herr talman! Socialdemokratiska partiet och justitiedepartementet är på full reträtt i denna fråga, det är alldeles klart, och vi skall tacka bl.a. JK för det. När JK uttalade sig första gången var JK lika ljum och ointresserad som regeringen på denna punkt. Jag lyckades faktiskt skapa möjlighet att få ett nytt yttrande från JK; ämbetet hade då bytt innehavare. Den nya innehava ren hade en mera nyanserad syn på dessa frågor. Då, men först då, blev regeringen intresserad av att göra delöversyner. Det är bra att man har kommit så långt. Men nu är det dags att fortsätta och det rejält! Vår nya justitieminister har en enorm chans att nu visa handlingskraft, förståelse och inlevelse i de situationer som de drabbade människorna hamnar i. Det är en tidsfråga när inte längre en frivillig ändring kan ske. Vpk har redan signalerat — och det kan justitieministern inte vara okunnig om — att man överväger att ändra sin inställning, och då blir socialdemokraterna plötsligt i minoritet. Då är det inte längre intressant vad justitieministern vill utan det är riksdagen som avgör. Det skall bli en samlad parlamentarisk översyn. Detta är den enda lösningen på problemet. Därutöver har jag vädjat om att man nu direkt skall göra en förbättring av skadeståndslagen i avvaktan på resultatet av den parlamentariska utredningen. Det är inte svårt. Jag har t.o.m. angivit hur lagtexten skall se ut. Det är bara att föra in en extra paragraf rörande denna fråga. Inför alltså en säkerhetsventil så att staten inte kör över enskilda medborgare, som oskyldigt dessutom blir ekonomiskt utblottade. Det minsta staten och justitieministern kan göra är att svara ja på denna sista vädjan, ja till en säkerhetsventil. Det skulle glädja mig, justitieministern, men också alla andra som är intresserade av denna fråga. Det är många och det blir allt fler.

Bo Lundgren säger att det tar alltför lång tid att ändra lagar och få reformer till stånd och att många hinner drabbas under tiden. Ja, Bo Lundgren, det gör det. Men frågorna är komplicerade och kräver noggranna överväganden. Bo Lundgren, vars parti annars ofta kritiserar regeringen för att inte ha tänkt igenom framlagda lagförslag, borde vara nöjd med att förslagen blir föremål för ett grundligt lagstiftningsförfarande, och sådant tar litet tid. Bo Lundgren kan vidare vara övertygad om att jag kommer att vara tillräckligt engagerad i dessa frågor. Till skillnad från moderaterna har socialdemokraterna alltid värnat om den enskilde och den enskildes intressen. Min bakgrund som konsumentföreträdare gör att jag är van att se till den enskildes intressen i sådana här sammanhang och anlägga just det enskilda intressets perspektiv på saker och ting. Jag noterar att Britta Bjelle och jag tycks vara överens om att vi skall se närmare på dessa frågor. Vi tycks också vara överens om vilken inriktning arbetet bör ha. Till Bengt Harding Olson vill jag säga att regeringen inte är på reträtt. Som jag tidigare nämnde har vi sedan en tid tillbaka bedrivit ett arbete härvidlag inom särskilda delområden. Nu går vi vidare med nya frågor. Jag utesluter inte, och här riktar jag mig även till Britta Bjelle som tog upp frågan, att det efter ett departementsärbete och en genomgång kan bli aktuellt att fortsätta arbetet i vissa delar på ett annat sätt än genom att enbart arbeta inom departementet.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att konstatera att konsumentverket inte höjde ett endalitet finger när de kollektiva hemförsäkringarna infördes, trots att det i konsumentlagen finns begränsningar som gjorde att det inte passade in med kollektiva hemförsäkringar. Men då var den enskilda individens intresse av att få välja försäkring ganska långt borta. Detta har inte med dagens debatt att göra, men jag nämner det därför att 25 november 1988 justitieministern anförde att hon har ett förflutet som konsumentföreträdare. Vidare var det så att företaget som råkade illa ut figurerade i ett pressmeddelande från konsumentverket som inte var strikt korrekt. När det sedan gäller påståendet att socialdemokraterna alltid värnar om den enskilde håller jag med Bo Lundgren, som gång på gång har påtalat att det är precis tvärtom. De kollektiva hemförsäkringarna är ett typexempel på att man prioriterar kollektiva lösningar framför enskilda. Jag blev faktiskt litet förvånad över svaret på Bo Lundgrens frågor, som är väldigt intressanta och som jag också har velat engagera miglitet i. Jag tänker då på frågorna om betalningssäkringsutredningen och om ersättning för processkostnader i skattemål. I båda de fallen hänvisar justitieministern till finansdepartementet och berör inte frågorna särskilt mycket. Nåväl, jag noterar i och för sig med glädje att vi här har fått ett halvt löfte om att det nu skall komma till stånd en utredning som skall se över skadeståndslagen. Det enda jag vill säga om det löftet är att man lika gärna kunde starta en utredning omedelbart. Att först sitta på departementet och pilla med frågorna betyder bara att det tar mycket, mycket längre tid.
Herr talman! Först till Britta Bjelle: Kollektiva försäkringar är till fördel för den enskilda individen. Sedan till Bo Lundgren: Förslag som rör kostnader i skattemål kommer mycket snart, kanske redan efter jul.

Herr talman! Olle Östrand har frågat kommunikationsministern om han är beredd att höja skrotningspremien för att stimulera ägare till skrotbilar att lämna dem till auktoriserade skrothandlare samt vilka åtgärder kommunikationsministern är beredd att vidta för att minska antalet bilvrak i naturen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Regeringen anser att frågan är viktig och är medveten om värdet av att begränsa utsläppen av kväveoxid. För en månad sedan besvarade jag en likartad fråga i kammaren. Mitt svar är nu liksom då, att regeringen följer frågan och kommer att höja bilskrotningspremien eller vidta andra åtgärder när det visar sig nödvändigt.

Herr talman! Jag ber att få tacka miljöministern för svaret. Jag vet att det ställdes en fråga i riksdagen i detta ämne för en månad sedan. Men eftersom frågan ställdes av en annan ledamot kunde jag inte delta i den debatten. Jag hade naturligtvis inte ställt denna interpellation om jag ansett att det svar som gavs på frågan var tillfredsställande. Jag ansåg emellertid att svaret i allra högsta grad var otillfredsställande. Det svar jag har erhållit i dag är också ungefär detsamma som det som gavs här i riksdagen för en månad sedan. Man kan undra hur denna fråga följs upp, när det i dag inte anses att åtgärder behöver vidtas. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att man tycker att situationen är tillfredsställande. Jag skulle vilja rekommendera miljöministern att ta bilen och åka ut på de svenska skogsbilvägarna och titta på de bilvrak som finns. Ta gärna statssekreteraren med! Jag är fullständigt övertygad om att miljöministern efter en sådan inspektionsresa skulle anse att det behövs omedelbara åtgärder för att få bort bilvraken. Bilvraken står utmed skogsbilvägarna och läcker olja ut i naturen. 28 november 1988 Naturmiljön i en skogsbacke tar heller ingen hänsyn till om det är en personbil, lastbil eller buss som står och rostar ned. Man kan därför ställa sig frågan om inte även lastbilar och bussar med en totalvikt över 3 000 kg också borde omfattas av skrotningspremien. De bilvrak som lämnas ute vid de allmänna vägarna forslas nog bort inom rimlig tid av kommunerna. Så sker däremot inte med de bilvrak som lämnas i skogsbackarna utefter skogsbilvägarna. Där kan de få stå i många år och se anskrämliga ut. Den viktigaste anledningen är att skrotningspremien är för låg. Det är alltså både billigare och bekvämare att göra sig av med bilarna på detta sätt. Men det är naturligtvis inte meningen. När bilskrotningsförordningen trädde i kraft 1975 sattes skrotningspremien till 300 kr. och skrotningsavgiften till 250 kr. Premien skulle då innebära en stimulans för att inte bilägare skulle frestas att lämna sina bilar ute i naturen utan låta en auktoriserad bilskrotare ta hand om dem. Relativt snart stod det klart att premien endast täckte kostnaden för själva omhändertagandet av den skrotbil som transporterades till bilskrotaren. Eventuella transportkostnader täcktes inte. Dessutom reducerades premien i vissa fall på grund av obetald vägtrafikskatt eller kilometerskatt för skrotbilen. Trots detta bibehölls premieoch avgiftsnivåerna oförändrade till helt nyligen, då de höjdes mycket blygsamt till 500 kr. resp. 300 kr. För att bibehålla skrotningspremiens ursprungliga värde skulle den ha behövt höjas till minst 900 kr., om man jämför med konsumentprisindex. Det är lika angeläget i dag som tidigare att försöka motverka att det är förmånligare ur ekonomisk synpunkt att ställa bilvraken ute i naturen än att lämna dem till auktoriserade bilskrotare. Dessutom finns det andra skäl som talar för en större höjning av skrotningspremien. De bilar som nu närmar sig skrotningsstadiet är av årsmodellerna 1975 och äldre. De är väsentligt sämre från miljösynpunkt än senare årsmodeller. Avgasreningen på årsmodellerna 1971-75 innebär endast begränsning av utsläppen av koloxid och kolväten. De tekniska lösningar som bilindustrin då använde sig av medförde i vissa fall t.o.m. ökade utsläpp av kväveoxider. Årsmodellerna 1970 och äldre har inga som helst avgasrenande anordningar. Man kan därför utgå ifrån att många av dessa äldre fordon i dag är i mycket dåligt skick såväl trafiksäkerhetsmässigt som från utsläppssynpunkt. Det rör sig om många bilar, totalt drygt 200 000 bilar av årsmodellerna 1970 och äldre samt ca 600 000 bilar av årsmodellerna 1971—75. En väsentlig höjning av skrotningspremien skulle givetvis stimulera till en skrotning av dessa i snabbare takt, vilket i sin tur skulle leda till såväl en snabbare minskning av miljöföroreningarna från trafiken som en förbättring av trafiksäkerheten. Därmed skulle skrotningspremien på ett bättre sätt tjäna sitt ursprungliga syfte. Det finns ju också pengar. I den speciella bilskrotningsfonden finns i dag 250 milj.kr. Det vore väl bättre att använda dessa pengar till det de är avsedda för än att låta dem stå i en fond som bara växer och växer för varje år. För att ge människor en riktig stimulans att skrota sina bilar på rätt sätt skulle skrotningspremien kanske behöva höjas till uppåt 1 500 kr. Herr talman! Jag vet att miljöministern kämpar för en bättre miljö.

Skröwningsprenuien, Herr talman! Det svar Birgitta Dahl nyss läste upp passar väl in på devisen: (re ”Härtill är jag nödd och tvungen.” Det är nu samma innehållslösa god dag yxskaft-svar som avlevereras till Birgitta Dahls egen partikamrat Olle Östrand som Birgitta Dahl korthugget bevärdigade mig med för en månad sedan. Vi får nu reda på att det inte blir någon snabb och handlingskraftig insats för miljön på detta område. Detta är ytterst otillfredsställande. Jag tycker att det är synd. Det är nämligen så att bilskrotningspremien har betydelse i många fall. För det första: Bilar som är uttjänta skall tas om hand av seriösa bilskrotare och inte hamna i naturen. Det är ett klart miljöoch naturvårdsproblem. För det andra: Mer än en miljon bilar i landet är så gamla att de inte har katalytisk avgasrening och inte heller med någon reningseffekt kan utnyttja de möjligheter riksdagen — på folkpartiets förslag, mot miljöministerns vilja — beslutat om att ge dem, nämligen att montera katalytisk avgasrening i efterhand. För det tredje: Av trafiksäkerhetsskäl borde äldre bilar, som inte uppfyller dagens tekniska nivå, snarast utmönstras ur trafiken, utan att för den skull hamna i naturen. Bilskrotningspremien har varit oförändrad i 13 år, från införandet 1975 fram till i våras. De 300 kr. som år 1975 skulle stimulera till en upprensning i naturen är ju ynkliga 1988. Herr talman! Tyvärr är det som vi nu får höra inget annat än ett svek mot naturvårdens intresse, ett svek mot miljövårdens intresse och ett svek mot alla de människor som lider av att se vraken utefter vägarna, precis som Olle Östrand beskrev på ett bra sätt. Det är också ett svek med tanke på det resursslöseri som det innebär att inte ta till vara materialet i gamla uttjänta bilar. Att det också är ett svek mot trafiksäkerheten, som ju inte hör hemma i Brigitta Dahls departement, får vi väl bortse från i denna debatt. Men tyvärr visar sig även detta ämne ingå i regeringens svekstrategi, fastän det borde kunna behandlas sakligt från de utgångspunkter som finns när det gäller det ekonomiska styrmedel som bilskrotningspremien utgör. Jag vill erinra om att folkpartiet hittills ensamt i motion, i utskott och även i kammaren drivit kravet på en väsentlig höjning av bilskrotningspremien för att man skall få ett resultat till stånd på detta område. Nu ansluter sig även Olle Östrand till den linje som innebär en höjning av premien till 1 500 kr., och jag tycker att det är utmärkt. Uppenbarligen får vi nu se en linje där partierna i riksdagen samfällt har att ta regeringen i örat och komma med förslag så att det kommer en ändring till stånd i detta avseende. Trots den debatteknik som Birgitta Dahl ägnade sig åt förra gången vill jag ge henne ytterligare en chans. Vilka är de ytterligare åtgärder som Birgitta Dahl enligt svaret kan tänka sig att sätta in om även hon nu upptäcker att det skulle vara nödvändigt med sådana ytterligare åtgärder som vi andra anser är nödvändiga nu och sedan länge?

Herr talman! Tvärtemot de två tidigare talarna hälsar jag detta interpellationssvar med största tillfredsställelse. Det står ju i svaret att regeringen kommer att höja bilskrotningspremien eller vidta andra åtgärder när det visar sig nödvändigt. Det är nödvändigt, alltså kommer regeringen att vidta åtgärder. Det är då fråga om att höja premien, men det är också fråga om andra åtgärder. Bilskrotningsutredningen av år 1964 kan vi lägga till handlingarna, men redan där beskrevs det här problemet, och det angavs lösningar. Statskontorets utredning 1984 angav väldigt tydligt att en höjning av premien till 500 kr. är ett första steg för att inte chockhöja, men att premien sedan skulle höjas upp emot 1 000 kr. Det är alldeles tydligt att det finns fyra positiva faktorer som uppnås av åtgärder mot de skrotbilar som i dag i allt större antal finns runt om i Sverige ute i naturen, på parkeringsplatser, längs vägar, på tomter, bakom lador, osv. Mindre skräp, bättre resurshushållning, renare luft och ökad trafiksäkerhet är alltså fyra positiva faktorer. Av denna anledning är det självklart att man måste höja bilskrotningspremien till 1 500 kr. och vidta andra åtgärder. Vissa uppskattningar pekar på att det finns omkring 100 000 skrotbilar som står runt om i det här landet. De representerar ett skrotvärde på 25 milj.kr. Dessa bilar kan skapa sysselsättning och även ge bättre handelsbalans, genom att vi får en bättre importsituation när det gäller skrot. Det finns alltså behov av åtgärder. Man kan då fråga varför det står så många bilar i naturen när det finns en skrotningspremie. Det finns också behov av information. Jag har fortfarande inte sett någon annan information än författningstext och miljöpropositionen från i våras om denna höjning av skrotningspremien från 300 till 500 kr. Alldeles självklart skall landets bilägare, i synnerhet ägarna av de äldre bilarna, informeras omedelbart om detta. Det är närmast skandal att man hela tiden försummar att ge information bl.a. till en grupp som ofta är sista ägare till bilarna, nämligen invandrare. Vilken information på invandrarspråk har förekommit om metoderna i det här landet att hålla rent i naturen och hushålla bättre med naturresurserna? Det borde också vara enklare regler för flyttning av bilar. I dag håller polisen, vägverket och kommunerna på att bolla frågan om skrotbilarna mellan sig — vid skrivbordet, inte i verkligheten. Frågan skulle ju i stället genast bollas över till bilskrotaren. Det skulle också behövas information till bilägarna om hur de skall göra när det är dags att skrota bilen. Jag har inte sett någon annan information om detta än den som jag tog fram som kampanjledare för Håll Sverige rent för tio år sedan. Ansvariga myndigheter har tydligen glömt sitt informationsansvar. Det finns en lång rad åtgärder att vidta. Bl.a. genomför för närvarande Svenska orienteringsförbundet och Stiftelsen Håll Sverige rent en kampanj som kallas Skräpkontrollen, inte för att orienterarna skall kontrollera skräpet utan för att de skall lära sig hitta sådant som tanklösa och hänsynslösa människor har placerat ut i naturen på olika ställen, t.ex. skrotbilar, gammal taggtråd, illegala soptippar, m.m. En liknande kampanj avseende tätorter planeras till våren av Pool 2 tusen och Stiftelsen Håll Sverige rent. Pool 2 tusen är ett samverkansorgan mellan 47 specialidrottsförbund med 15 000 Prot. 1988/89:33 lokala föreningar och ungefär 1 200 000 medlemmar netto. Det finns ideella 28 november 1988 resurser som ställer upp för miljövården i det här landet. ARE RESTE Det behövs självfallet även ett bättre fungerande bilregister. Det vi i dag har är bara till för skötsamma människor. De som inte sköter sig har aldrig några problem med bilregistret trots 42 kr. i registerhållningspremie även för avställda bilar och trots en skrotningspremie som har höjts så litet att realvärdet från 1975 inte har återställts. Bilskrotningsfonden är inte någon fond i egentlig mening, utan den utgörs av ett saldo i statens redovisning, ett saldo mellan inflytande avgifter och utgående premier. I dag är detta saldo, vilket har sagts här tidigare, 250 milj.kr. Dessa pengar förvaltas inte som en fond, de står på ett icke räntebärande konto i riksbanken, vilket innebär att staten tar räntan på bilägarnas pengar. Premien och avgiften är egentligen en pant på bilarna, och denna pant skall ju förvaltas. I dag förvaltas den så att den inte ger någon avkastning. Bara räntan på 250 milj.kr. är ungefär 25 milj.kr. om året. Se till att fonden placeras så att den blir räntebärande, och använd sedan räntan för miljövård och bättre resurshushållning! Enligt en ändring i bilskrotningslagstiftningen för några år sedan får bilskrotningsfondens pengar användas även för vissa insatser för att samla in gamla bilbatterier och gamla bildäck. Vi jagar nu i batterijakten runt om i landet de kvicksilverhaltiga småbatterierna. Men en miljon gamla bilbatterier, ni hörde inte fel, står och skräpar runt om i det här landet, somliga så att det läcker ut syra och livsfarliga blysalter. Kor som slickade i sig blysalter från ett blybatteri i hagen måste nödslaktas på grund av att de var blyförgiftade. Det finns bildäck som ställer till elände på kommunala soptippar. De omfattas också av åtgärder som kan finansieras av bilskrotningsfonden. Det finns alltså mycket att göra. Det är också nödvändigt att göra det. Därför säger logiken, herr talman, att regeringen nu kommer att höja bilskrotningspremien och dessutom vidta andra åtgärder. Det ideella Sverige, hundratusentals människor, står beredda att hjälpa till om bara miljöministern släpper till pengarna, och pengarna finns i bilskrotningsfonden.

Herr talman! Den nuvarande bilskrotningspremien är uppenbarligen otillräcklig. 300 kr. i dagens värde är praktiskt taget ingenting. Miljöpartiet har stått utanför riksdagen fram till årets val. Vi i miljöpartiet har med stigande förvåning sett hur denna debatt har utvecklats. Denna fråga är inte ny i riksdagen. Det har funnits goda motiv att höja denna premie, men det har inte skett. Miljöminister Birgitta Dahl sade att denna premie skall höjas när det visar sig nödvändigt. Men den har inte höjts. Jag vill påtala det missförhållandet att regeringen säger att den skall höja premien men inte gör det. Regeringen betraktar tydligen inte detta som något stort problem. Att det är ett stort problem har flera talare tidigare beskrivit. En miljon gamla bilbatterier är en intressant siffra, om den nu stämmer. Faktum är ju att det är mycket bly i batterierna som läcker ut i naturen om de inte tas om hand. Och visst är det så att fler och fler bilvrak ställs ut i skogarna runt om i Sverige. Den uppställningskampanj som man 83 hade i början av 1970-talet har avmattats, och nu förvärras problemet igen. Det vore därför bra om miljöministern i dag kunde säga att bilskrotningspremien skall höjas under det närmaste året eller att några andra konkreta åtgärder skall vidtas. 1 500 kr. är en lagom nivå att börja med.
Herr talman! Får jag första säga att i synen på sakfrågan är vi alla överens. Jag har ingen annan uppfattning än Olle Östrand, Anders Castberger, Sören Norrby eller Roy Ottosson om hur viktigt det är att vi får bort dessa gamla bilvrak och får en snabbare omsättning på gamla bilar. Det är självfallet mycket viktigt. Jag vill vidare säga att vi har höjt premien. Det var en blygsam höjning, men vi har nyligen höjt den, det vill jag ändå få antecknat till protokollet för att det skall vara korrekt. Jag utesluter inte att ytterligare höjningar kan komma. Dessutom behövs andra åtgärder av det slag som flera av debattörerna här har diskuterat. De ingår i det arbete som vi just nu håller på med i regeringskansliet när det gäller avfallshanteringen. Vi fick naturvårdsverkets förslag så sent som för ett par månader sedan, och nu arbetar vi samlat med avfallshanteringsfrågorna på basis av detta förslag. Däri ingår t.ex. en översyn av hur vi skall hantera gamla bilbatterier, som ju är ett mycket stort problem. Batterierna måste naturligtvis samlas in. Däri ingår frågan om vi kanske behöver bättre möjligheter att utnyttja fonden. De nuvarande föreskrifterna kanske inte är tillräckligt generösa eller effektiva. Sedan vill jag, herr talman, påminna om att vi som enskilda personer varken enligt allemansrätten eller enligt naturvårdslagen får ställa ifrån skrot ute i naturen. Jag tycker att det finns en moralisk skyldighet att inte bära sig åt på det viset. Även om det inte funnes lagstiftning på området är det naturligtvis rent moraliskt förkastligt att bära sig åt så. Att ställa ifrån sig gamla bilvrak är lika fel som att slänga ölburkar ute i naturen. Det hindrar inte att man kan använda olika insatser, t.ex. ekonomiska styrmedel och informationsinsatser, för att få fart på utvecklingen. Men vi skall faktiskt kunna kräva att människorna iakttar vissa regler för uppträdandet också.
Herr talman! Jag håller fullständigt med miljöministern om att det är förkastligt att ställa bilvrak ute i naturen. Men tyvärr är vissa människor skapta så att de inte bryr sig om sådant utan gör sig av med bilen på det bekvämaste och billigaste sättet, och då hamnar bilen i naturen. Jag tycker att det är bra att det råder samstämmighet i denna debatt om att situationen är otillfredsställande och behöver åtgärdas. Man kan naturligtvis fråga sig varför fondkapitalet stigit till sådana stora belopp. Jo, det beror helt enkelt på att premierna är så löjligt låga. Det är inte bara för den enskilde att gå och hämta ut en skrotningspremie på 500 kr. Dessförinnan måste vederbörande besiktiga fordonet för att få ut premien. Sammantaget innebär det att många i stället föredrar att antingen ställa ut bilen i naturen eller också skrotar bilen hos en skrotningsfirma utan att begära pengar ur fonden. Detsamma gäller för kommunerna. Kommunerna har ju möjlighet att söka bidrag när man tar hand om bilvrak. Men på grund av att bidragen också — Prot. 1988/89:33 är så löjligt låga bryr man sig helt enkelt inte om det. Så stiger fondkapitalet 28 november 1988 för varje år. Därför tycker jag att det finns all anledning att med olika Om höjning av bilstimulanser få bort de uttjänta bilarna från våra vägar. Det skulle innebära en AR M ESR är Z 3 - skrotningspremien, bättre trafikmiljö, mindre utsläpp och ökad trafiksäkerhet, för att nämna mm några positiva saker.

Herr talman! Efter fyra inlägg från representanter för tre partier, varav ett är Birgitta Dahls eget parti, får vi äntligen reda på att vi kanske är överens i sakfrågan: Det finns ett behov. Då är det faktiskt dags att se till att premien också höjs och att de andra åtgärder vidtas som Birgitta Dahl har antytt i sitt svar. Det är ett ganska magert svar när vi får veta att det inte kan uteslutas att premien skulle kunna komma att höjas. Vi har fortfarande egentligen inte fått något riktigt svar på vilka andra åtgärder det är som Birgitta Dahl avser i sitt svar. När vi nu är så många som här har föreslagit 1 500 kr., borde också Birgitta Dahl kunna ansluta sig till detta och klart säga ifrån att det är den nivån som kommer att gälla, och det ganska så snart. Birgitta Dahl sade helt riktigt att det är förbjudet att lämna skrotbilar och annat skrot i naturen. Det är piskan, men den piskan räcker uppenbarligen inte eftersom det ändå händer att många människor ställer ifrån sig bilar och annat skrot ute i naturen. Möjligheterna för myndigheterna att få förbudet att efterlevas tycks vara små. Några åtgärder verkar ju inte vidtas, inte ens bilregistret används på ett vettigt sätt, som Sören Norrby mycket riktigt påpekade. Alltså behövs också en morot, dvs. bilskrotningspremiens höjande. Information är också väldigt viktig. Hur många människor utanför det här huset kommer att ta del av den här debatten, förutom de som vi kan sprida information till? Det erfordras ordentliga informationsinsatser, som Sören Norrby sade, om problemet, om de villkor som gäller nu och förhoppningsvis om de villkor som skall gälla i framtiden — villkor som vi tillsammans kan fatta beslut om här i riksdagen så snart som möjligt.
Herr talman! Låt mig först vara litet historisk. Jag skrev faktiskt en motion i riksdagen 1967 om hur man skulle kunna lösa skrotbilseländet. Då föreslog jag att Svensk Bilprovning skulle få huvudansvaret för att bilarna omhändertogs på ett riktigt sätt. Det var ju ändå Svensk Bilprovnings beslut som gjorde att bilägarna beslöt att skrota sina bilar. Nu mindre historiskt och mera framåtsyftande: Birgitta Dahl säger att man i departementet arbetar med frågor om avfall, bl.a. bilskrotningsfrågor och bilbatterifrågor. Men kan man vänta när problemen är så akuta som de är? Kommunerna kan för kommunövergripande kommunala bilskrotskampanjer få bidrag från bilskrotningsfonden med 75 26. Höj den procentsatsen 85 genom ett enkelt regeringsbeslut redan nu på torsdag till 90 96, med anknytning till de två kampanjer jag här talade om, Skräpkontrollen och Städa Sverige. Låt kommunerna känna att de gör litet extra nytta när de tar hand om gamla skrotbilar, inte bara sådana som står uppställda ute i naturen utan också sådana som står på parkeringsplatser, på tomter och bakom lador. Självfallet gäller naturvårdslagen. Men jag tycker till skillnad från Birgitta Dahl att det inte är lika fel att ställa skrotbilar i naturen som att slänga ölburkar där. Jag tycker att det är mycket värre att ställa skrotbilar i naturen, för ölburkarna är det ju pant på, så dem kommer pigga ungar att plocka upp. Sedan något om informationen. I miljöpropositionen från i våras står på s. 227 att regeringen har beslutat att höja skrotningspremien till 500 kr. och avgiften till 300 kr. per ny bil. Så finns detta naturligtvis i vanlig ordning att läsa i Svensk författningssamling, SFS 1988:76. Nu är jag inte helt övertygad, herr talman, om att de som ställer ut sina skrotbilar i naturen läser regeringens miljöproposition eller Svensk författningssamling. Jag tror att det behövs annan typ av information. Information är inte lika med den utgivna informationen, utan det viktiga är den mottagna informationen. Det är bara den som räknas, resten är svinn. Alldeles uppenbart har de bilägare som det här gäller inte tagit till sig den information som myndigheterna är skyldiga att tillhandahålla. Bland de förslag som ligger på regeringens bord finns ett förslag från naturvårdsverket om att det för ändamålet bildade företaget Returbatt skulle få pengar ur bilskrotningsfonden — jag tror att det föreslogs 18 milj.kr. — redan under 1988 för att ta hand om den miljon gamla bilbatterier som står och skräpar. Det är påtagligt och konkret — det handlar om 5 000 eller 10 000 ton bly som har hamnat på fel ställe. Det behöver man inte vänta med, utan det är bara att ta förslaget rakt upp och ned. Och eftersom framställningen avsåg en kampanj under 1988 är det bråttom.
Herr talman! Olle Östrand beskrev mycket vältaligt att det kostar pengar att få i väg en bil till skroten. Vi kan själva påminna oss vad det kostar att lämna in en bil på verkstaden för en smärre reparation, om man behöver bärgningshjälp för att ta dit bilen. Då stannar inte kostnaden på 500 kr. och inte heller på 1 000 kr., utan det blir flera tusenlappar. Skall premien ha någon som helst funktion att fylla, då krävs det ett visst minimibelopp. Det beloppet ligger väsentligt högre än de nuvarande 500 kronorna — det är essensen i den här debatten. 1 500 kr. är ungefär vad det skulle, kosta — kanske med litet marginal. Kanske måste premien höjas ännu mer längre fram; priserna stiger ju. Att tala om andra åtgärder och försöka göra frågan till en betydligt större fråga, så att det handlar om avfallshanteringen i stort, är ett sätt att undvika frågan. Frågan är enkel och koncis. Det gäller en speciell premie, bilskrotningspremien, som i dag är orimligt låg — så låg att folk inte utnyttjar den. Premien bör därför höjas, och det borde miljöministern kunna ge besked om här i dag.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vilken kunskap som finns i dag om gasdrift av motorfordon, om regeringen planerar åtgärder för att öka användningen av motorgas samt om regeringen är beredd att på allvar pröva en introduktion av motorgas så att den blir ett verkligt alternativ. Jag vill inledningsvis nämna att frågan om användningen av motorgas inte är ny och att jag våren 1987 har besvarat en liknande interpellation från Göran Ericsson. Avgasutsläppen från motorfordon är ett av våra allvarligaste miljöproblem. Som ett steg i ansträngningarna att minska dessa utsläpp har riksdagen beslutat om införande av blyfri bensin och betydligt hårdare avgasutsläppskrav som är obligatoriska för personbilar fr.o.m. 1989 års bilmodeller. Genom ekonomiska stimulanser har introduktionen av katalysatorförsedda bilar delvis tidigarelagts, och av 1988 års modeller beräknas mer än 80 96 av de sålda bilarna uppfylla de nya avgaskraven. Riksdagen beslutade i våras på regeringens förslag i de miljöoch trafikpolitiska propositionerna att nya avgaskrav skall gälla obligatoriskt för lätta lastbilar och bussar fr.o.m. 1992 års modeller och två år senare även för tunga fordon. Riksdagen beslutade även att 450 milj.kr. skall avsättas för att stimulera en tidigarelagd frivillig anpassning till de nya avgaskraven. Vidare har naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta förslag till ytterligare skärpningar av avgaskraven beträffande såväl nästa steg i avgasreningskraven för personbilar som ytterligare skärpta krav för dieselfordon. De avgaskrav som nu har beslutats för bilar, lastbilar och bussar kommer att medföra stora förbättringar jämfört med dagens situation. Det är dock nödvändigt att redan nu satsa på den forskning som behövs för att vi på längre sikt skall få fram sådana motorer och drivmedel som gör det möjligt att få ned avgasutsläppen till de kritiska belastningsgränser vi formulerat. Mot den bakgrunden har inom ramen för energiforskningsprogrammet anslagits drygt 100 milj.kr. under åren 1989-1990 för bl.a. utveckling av alternativa drivmedel och nya eller förbättrade motorer. Genom det trafikpolitiska beslutet i våras fick dessutom transportforskningsberedningen ett engångsanslag på 100 milj.kr. för stöd till utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt inom kollektivtrafiken m.m. Ytterligare 85 milj.kr. har anslagits till investeringar i bl.a. miljövänligare tätortsfordon, t.ex. ombyggnad av de dieselbussar som nu är i trafik. Jag vill här påpeka att dessa statliga satsningar endast är avsedda som initiativ för att få i gång och driva på utvecklingen. Huvudansvaret för den forskning samt den teknikoch produktutveckling som krävs ligger helt på transportsektorn, främst givetvis hos motoroch fordonstillverkarna. Avgasutsläppens hot mot vår miljö kan naturligtvis inte undanröjas genom åtgärder endast i Sverige. Det är därför lika viktigt för oss att delta och vara pådrivande i det internationella arbetet på detta område, bl.a. i den s.k. Stockholmsgruppen. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att den syn på behovet av långsiktiga djupgående förändringar som bl.a. Brundtlandkommissionen redovisat nu börjar sprida sig internationellt. 87 Lennart Brunander uppger att flera forskare har visat att motorgasdrift 28 november 1988 innebär lägre utsläpp än bensindrift med katalytisk avgasrening. Jag är något förvånad över den uppgiften. Beslutet om nya avgasbestämmelser för bilar föregicks av flera utredningar. Bl.a. fann statens naturvårdsverk att blyfri bensin i kombination med avancerad avgasrening gav betydligt lägre föroreningsutsläpp än normal motorgasdrift. Jag vill dock betona att det inte finns några formella hinder att utrusta även nya bilar för motorgasdrift, under förutsättning att de uppfyller de nya avgaskraven. Motorgas bör alltså snarare ses som ett komplement än som ett alternativ till dagens övriga drivmedel. Sedan länge är motorgasen skattemässigt gynnad jämfört med bensin, och denna skattefördel har ökat under 1980-talet. Det finns för närvarande inte några miljömässiga skäl för att ytterligare öka skillnaden i beskattning. En omfattande forskning pågår dock på detta område, och det är möjligt att motorgaseller naturgasdrift i kombination med avancerad avgasrening visar sig vara ett intressant alternativ för bl.a. tätortsbussar. När forskning och tekniskt utvecklingsarbete visar på nya lösningar som kan föra miljöarbetet framåt kommer givetvis behovet av ekonomiska stimulanser och andra åtgärder att, liksom hittills, analyseras noggrant.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. I svaret står det ganska mycket om avgasrening för bilar i största allmänhet och om de åtgärder som riksdagen och regeringen har beslutat. Just frågan om motorgasanvändning behandlas ganska litet. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det — kanske har man på departementet inte så stora kunskaper om motorgas, varför det inte fanns mer att skriva. Själv vet jag inte heller så mycket, och det är därför som jag har framställt interpellationen. Under senare år har nämligen allt fler ställt frågan till oss: Varför satsas det inte mer på motorgas? Både genom prover och på annat sätt har man ju kommit fram till att det är ett mycket bra alternativ. Energiministern säger att det är fritt fram, så att den som vill utrusta bilen för motorgasdrift kan göra det. Det är naturligtvis riktigt, men förutsättningen för att kunna göra detta är att det finns tillgång till motorgas. Den är ganska begränsad i dag, och de som kör på motorgas har väl vissa svårigheter att få tag på den. I vissa städer körde taxi för ett antal år sedan betydligt mer på gas än vad man gör i dag. Miljöoch energiministern säger att motorgas inte är något alternativ utan ett komplement, och den uppfattningen delar jag. Men det skulle vara ett mycket bra komplement. Som vi hörde i den tidigare debatten finns det en stor mängd gamla bilar i Sverige som fortfarande går på våra vägar. Det är ju inte rimligt eller möjligt att skrota alla de bilarna, utan vi skall bara skrota de allra sämsta. Dessa bilar släpper ut ganska mycket avgaser. Vi tog ett beslut i riksdagen i våras om att någonting skall göras för att förbättra förhållandena. Vi skall ge en stimulans här. Det uppdraget har regeringen. Min tanke är att det här skulle kunna vara ett sådant sätt. Det går att montera sådana anläggningar på gamla bilar, så att de sedan kan köras med motorgas. Det lär inte vara särskilt märkvärdigt att göra det. Det kostar kanske litet mer än 5 000 kr., enligt de uppgifter jag har fått. Genom att stimulera sådana åtgärder skulle man kunna få renare avgaser. Jag vill inte låta tvärsäker på något sätt. Frågan är egentligen ställd för att man skulle kunna få en debatt omkring detta och försöka ta till vara de möjligheter som kan finnas. Det behövs då en viss stimulans, framför allt när det gäller distribution av gas så att den finns tillgänglig. Annars kan den ju inte utgöra något alternativ. Jag skulle egentligen vilja ha svar på frågan vilka tankar man inom departementet har i den här frågan. Det skulle vara mycket bra att få veta. Det skulle också vara bra att kunna gå ut med information till de människor som har intresse av att göra något åt den här situationen. Kanske skulle det också kunna gälla biltillverkarna, så att de kunde göra något för att ta fram alternativ på detta område. Ministern säger att det egentligen är motoroch fordonstillverkarna som har det största ansvaret. Det är i och för sig riktigt. Vi vet emellertid att det bland tillverkarna finns ett mycket kompakt motstånd mot att göra nya saker på detta område. Biltillverkarna vill gärna gå i de gamla fotspåren och i stället förbättra bilarna när det gäller utseende och komfort. På det här området har man inte haft riktigt samma intresse, så det behövs en påstötning. I sitt svar tar ministern sedan upp en rad andra frågor som i och för sig är mycket intressanta — stadstrafiken och avgasreningen för bussar och lastbilar. Min kommentar i det sammanhanget — även om det egentligen är en debatt för sig — är att man från regeringens sida har gjort för litet. Vi hade en något annan uppfattning när vi tog upp de här frågorna i riksdagen. Vi ville då ha en snabbare marsch mot renare avgaser från t.ex. dieselfordon. Ministern hänvisar vidare till Stockholmsgruppen och säger att den har bedrivit ett framgångsrikt arbete. Det var väl emellertid så att senareläggningen av krav på dieselfordonen var en del av resultatet av Stockholmsgruppens arbete, där de internationella kraven på oss försenade våra krav, vilket jag tycker är synd. Vårt mål är att man skall kunna minska kväveutsläppen med 30 96 fram till 1995. Enligt uppgifter jag har fått kommer vi att få svårt att klara det målet. Vi har dock möjlighet att nå 30-procentsmålet om vi — som ministern talade om -— tidigarelägger beslutet och vidtar vissa åtgärder när det gäller dieselfordonen. Tillsammans med det eller fristående skulle man också kunna vidta åtgärder när det gäller den gamla bilparken så att den släpper ut mindre kväve. I detta sammanhang måste vi emellertid komma ihåg att inte ens dessa åtgärder räcker. Vi behöver gå betydligt längre för att vi skall kunna komma ner på en nivå för kväveutsläppen som naturen kan tåla. Jag vill ha ett besked av ministern om att de möjligheter som användningen av gas kan innebära tas till vara och att man skall överväga det noga.
Herr talman! Det var ett intressant svar från Birgitta Dahl på den här interpellationen. Svaret handlade dock ganska mycket om annat än motorgas. Faktum är att när katalytisk avgasrening genomfördes, ledde det till att det befintliga distributionsnätet för motorgasdrift sjönk ihop som en ballong. Det finns mycket litet kvar nu. Detta hänger ihop med att man gjorde den blyfria bensinen billigare än motorgasen. Det skedde trots att drift med motorgas ger ett väsentligt lägre utsläpp än om man kör en bil utan rening med blyad eller blyfri bensin. Motorgasen har ett högre energivärde. Det gör att utsläppen av koldioxid blir lägre om man använder motorgas i stället för bensin. Det är intressant eftersom riksdagen i våras beslutade att koldioxidutsläppen i princip inte skulle få öka i Sverige. Man fastställde ett årtal, år 2000. Det går att underlätta uppnåendet av målet om man satsar mera på gas. Motorgasen kan komma från olika källor. Detta gör också den här frågan mycket intressant. Det kan vara naturgas, men det kan också vara gas från soptippar, t.ex. metangas. Vi har här en möjlighet att utnyttja soporna på ett litet annorlunda sätt än vad vi gör i dag. I dag förbränner vi soporna och får ett mycket giftigt avfall. Avfallet lakas snabbt ur och ger dessutom upphov till en rad luftföroreningar som är mycket besvärliga, t.ex. dioxin. Vi skulle kunna slippa det och i stället få en metangasproduktion som skulle kunna användas för att driva bilarna med motorgas. Man skulle självfallet också kunna sätta in katalytisk rening på en sådan bil och få ner utsläppen ytterligare. Det är ganska underligt att man inte redan har gjort detta, med tanke på allt som sägs. Detta är även intressant internationellt sett. Motorgas är nämligen ett drivmedel som är etablerat runt om i Europa. I Sverige är det sämre ställt med den saken. De som kommer utifrån med bilar som har blivit adapterade för motorgas, kan inte hitta tankställen i Sverige, vilket är dåligt. De tvingas i stället att köra på bensin. Det är ju så att man kan ställa om systemet. Jag vill också något kommentera de nya avgaskrav som Birgitta Dahl tog upp. Jag måste betona att de avgaskrav som gäller diesel är ineffektiva. Enligt vad jag kan bedöma kommer det tyvärr inte att leda till någon väsentlig förbättring. Det hänger ihop med att vi har en snabb trafikökning. Den katalytiska avgasreningen är en av de bästa miljövårdsåtgärder som har genomförts. Eftersom den emellertid legitimerar en snabb biltrafikökning kommer den positiva effekten av katalytisk avgasrening att ätas upp fram till 1995, om man skall tro naturvårdsverket. Katalytisk avgasrening har dess värre inte någon effekt på koldioxidutsläppen. Det är på det området vi har de verkligt stora hoten med klimatförändringar globalt. Genom den katalytiska avgasreningen har vi också fått en kraftig ökning av dikväveoxidutsläppen. Det är en gas som bidrar till växthuseffekten och till att förstöra ozonskiktet, precis som freon. Man skall därför akta sig litet grand för att alltid hänvisa till den katalytiska avgasreningen och låtsas som om man på något sätt skulle ha löst problemen, eller att det inte skulle finnas så stora problem längre. Jag vill också betona att ungefär 95 26 av de luftföroreningar som vi inandas i städerna utgörs av bilavgaser. Detta faktum borde vara en av huvudorsakerna till de ökade frekvenserna av cancer och annat som finns i storstäderna, även om det kan vara svårt att leda i bevis. Användandet av motorgasen utgör en viktig fråga. Det finns utvecklingsmöjligheter för biobränslen, antingen de kommer från soptippar eller framställs på annat sätt. Man kan t.ex. använda produkter från energiskogs odling, som kan omvandlas till gas, etanol eller metanol. Vi skulle då Prot. 1988/89:33 dessutom få balans på koldioxiden. 28 november 1988 Det finns ytterligare en gas som är intressant i sammanhanget, nämligen. = ZY oro ojoa gl vätgasen. Vätgas kan användas som drivmedel i bilar, och den ger i stort sett bara upphov till vattenånga och mindre mängder kväveoxider, som dock är så små att de är betydligt mindre än vid katalytisk avgasrening. Vätgas kan framställas på olika sätt, t.ex. från överskottsel från vattenkraft på nätterna. Detta bör tas upp i debatten, och det bör satsas mera på detta från regeringens sida. Jag efterlyser vad regeringen egentligen tänker göra när det gäller hela detta komplex med gasdrift. Finns det någon plan? Kommer man att satsa på vissa gaser, eller har man för avsikt att lämna detta område och nöja sig med den katalytiska avgasreningen och de kommande kraven på dieselfordonen?

Herr talman! Jag utvidgade med avsikt mitt svar till att även ge en redovisning av vad vi totalt sett har gjort och nu satsar på för att minska miljöeffekterna av trafiksystemet. Jag tolkade nämligen Lennart Brunanders fråga som att den utgick ifrån att det problemet och den uppgiften var det viktiga. Får jag då säga att jag och regeringen anser — precis som både Lennart Brunander och Roy Ottosson har sagt — att vi ännu bara har tagit första steget i arbetet på att komma fram till ett acceptabelt trafiksystem. Det är väldigt mycket kvar utöver de beslut vi har tagit om katalytisk rening och de nya avgaskraven på de tunga fordonen. Det står alldeles klart i de propositioner vi har redovisat att just när det gäller dieselfordon måste vi gå vidare. Vi kommer stegvis att skärpa kraven. 1991 kommer vi att lägga fram ett nytt förslag för riksdagen om hur vi skall gå vidare i arbetet med luftföroreningar. Naturvårdsverket har redan fått regeringens uppdrag, som gäller luftföroreningar och klimatförändringar och där självfallet arbetet med de insatser som måste göras i trafiken har mycket hög prioritet. Vi har också gett naturvårdsverket och energiverket ett gemensamt uppdrag att redovisa hur ett miljöanpassat energisystem skall se ut. Min uppfattning är att om vi skall nå de mål som vi har satt upp när det gäller kväveoxider, koldioxid och andra luftföroreningar, måste vi väsentligt skärpa de insatser som vi hittills har beslutat om. Detta får dock inte förringa värdet av de insatserna. Jag vill också säga att i det långsiktiga perspektivet och i den långsiktiga strategi som regeringen arbetar efter ingår just att ställa om energioch trafiksystemet i riktning mot helt ny teknik och helt nya drivmedel, t.ex. soloch vätgas. Vad vi nu diskuterar är hur vi under mellantiden kan bära oss mest förnuftigt åt med hjälp av dels en radikal effektivisering, dels en förbättring av miljöprestanda av den teknik vi i dag använder. Av det skälet anser vi också att naturgas på vägen mot ett vätgassystem kan vara en lämplig övergångsteknik. Vi har från regeringens sida konsekvent gynnat, och det gör vi fortfarande, motorgas även i förhållande till den blyfria bensinen när det gäller beskattningen. Skillnaderna har ökat i takt med att bensinskatten har ökat. 91 Orsaken till att motorgasen i dag inte klarar konkurrensen är att oljeföretagen har chockhöjt priset på motorgas på ett sätt som helt har tagit bort effekten av den mycket stora skatteförmån som motorgasen har. Det är i sig ett problem, det tycker regeringen också. Men regeringen kan ju inte fortsätta att minska skatten, om företagen hela tiden tar ut den prisskillnaden i form av ökade vinster, därför att man — såsom jag faktiskt måste uppfatta det — vill slippa distributionen. Man vill göra motorgasen så dyr att den inte kan konkurrera. I och för sig finns det distributionsställen i de flesta av våra stora städer, vilket innebär att t.ex. taxitrafiken där skulle kunna drivas med motorgas. Det förekommer nu också en diskussion i ett antal av våra stora städer, som jag hoppas snart kommer att leda till resultat, om att pröva motorgas i kollektivtrafiken i stället för t.ex. diesel. Som en följd av de förslag som regeringen redovisade för riksdagen i våras finns det nu möjligheter att för sådana ändamål ansöka om statsbidrag hos regeringen. Slutligen, herr talman! Skälet till att motorgasen går bättre ute i Europa är kanske just det att de flesta, för att inte säga alla, europeiska länder ännu saknar de avgaskrav som vi har på våra fordon, krav som trots allt har lett till snabbare resultat totalt sett här än ute i Europa.
Herr talman! Jag har ingenting emot att vidga debatten till en totalfråga om vilka utsläpp vi har till luften från bilarna. Men avsikten med min interpellation var egentligen att fokusera debatten till just motorgasen, eftersom den frågan på något sätt har kommit bort. Den har inte funnits medi debatten särskilt mycket. När det gäller den övriga delen finns det en mängd saker som vi inom centerpartiet har fört fram uppfattningar om. Vi anser t.ex. att man borde gå fram snabbare. Förhållandena är visserligen bättre här i Sverige än i de flesta länder i Europa, men det innebär inte att de är tillräckligt bra. Vi borde ha kunnat gå snabbare fram när det gäller skärpta krav på dieselfordon. Vi borde ha kunnat göra mer för att få en bättre stadsmiljö och bättre miljö i andra tätorter där trafiken är hård. Det finns en rad alternativa åtgärder som man skulle kunna vidta. Man skulle kunna övergå till trådbussar. Man skulle kunna använda etanol i stället för dieselolja, vilket ger en bättre miljö. Det finns en del andra insatser också som man skulle kunna göra. Vi har ju fattat ett trafikpolitiskt beslut med innebörden att vi skall flytta över mer godstransporter till järnväg, och det skulle få en avgörande betydelse för utsläppen. Vi skulle kunna diskutera allt detta, men det skulle föra för långt att göra det nu. I Birgitta Dahls andra inlägg fick vi höra litet mer om gasproblematiken, att regeringen har en vilja att göra något och även gör en del åt den frågan. Det är mycket bra, och jag anser att det är nödvändigt. Roy Ottosson tog upp frågan om varifrån vi kan få gas i framtiden. Vi kan i biogasen få ett miljövänligt drivmedel som skulle kunna göra oss självförsörjande på ett helt annat sätt för framtiden. Birgitta Dahl nämnde att priset på motorgas är för högt och att det beror på att oljeproducenterna inte vill syssla med motorgas. Det är möjligt att det är så, men i så fall måste väl regeringen göra något åt detta. Man får väl så att säga ta oljeproducenterna i örat och tala om att så där får man inte göra. Över huvud taget tror jag att det är nödvändigt med information om Prot. 1988/89:33 gasdrift, om hur man skall bete sig, vilka möjligheter och vilka fördelar som 28 november 1988 finns. Enligt de uppgifter jag har fått är gasdrift ekonomiskt lönsam redani — mj. atodmmiändnino dag, även om priserna är höga. Kan vi förvänta oss att man från regeringens sida aktualiserar dessa frågor på ett annat sätt än vad man gjort hittills?
Herr talman! Miljöministerns andra inlägg var intressant och litet mer klargörande om hur det förhåller sig med gasfrågan. Chockhöjningen av motorgaspriset från oljebolagens sida kände jag inte till förut. Det är väl så att man inte får höja priset hur mycket som helst utan att kunna motivera höjningen? Om oljebolagen håller så höga priser att de inte kan motiveras med bolagens kostnader, är det litet märkligt. Det finns ju flera företag inblandade, och det skulle betyda att någon typ av kartell står bakom. Det är ju intressant, och det kanske regeringen borde undersöka. Jag vill peka på anslagen och alla de möjligheter som finns för kommunerna att pröva på alternativa bränslen, t.ex. motorgas för bussar. Där tror jag att det behövs mer information. Det går ofta trögt ute i landet — man är rädd för att pröva på något nytt. Det är viktigt att gå ut och informera och mer aktivt uppmuntra kommunerna att pröva nya drivmedel. Jag tror att det är viktigt för framtiden att man runt om i landet utvecklar olika system och prövar på vilka system som praktiskt fungerar och är genomförbara i en större skala. Vi måste så att säga låta många blommor blomma.
Herr talman! Det var egentligen fascinerande att höra Lennart Brunander som företrädare för ett borgerligt parti visserligen i svävande ordalag men ändå antyda någon sorts statlig prissättning. Nu skall jag inte skämta bort detta, för jag är faktiskt mycket upprörd över hur oljebolagen har hanterat den här frågan, när regeringen verkligen på olika sätt gjort stora ansträngningar för att skattemässigt gynna motorgasen. Vi tycker illa om det. Det har jag sagt förut här i riksdagen, och det har jag sagt även till företrädare för branschen. Sedan vill jag säga att vi nu har satt i gång ett arbete med miljöprojekt för att driva på utvecklingen ute i kommunerna. Ett sådant projekt finns sedan ett år tillbaka i Göteborg. I västra Skåne drog vi i gång arbetet den gångna helgen då jag var där nere. Där är miljöfrågorna helt centrala. Den trafikmiljöutredning som tillsattes i våras har också till uppgift att driva på utvecklingen. I min egen hemstad har för övrigt mitt parti tillsammans med Roy Ottossons och vpk nu kommit överens om förutsättningen för de kommande tre årens arbete bl.a. på grundval av att vi skall driva en helt ny trafikpolitik i Uppsala. Till följd av en rad företeelser och insatser som nu görs räknar jag med att vi skall kunna driva på utvecklingen och få till stånd praktiska försök i större skala under de närmaste åren. Regeringen kommer att göra allt för att det skall bli verklighet av allt det som hittills har varit visioner.
Herr talman! Birgitta Dahl sade här att hon varit i Skåne och satt i gång miljöarbetet, och att miljöfrågorna där är centrala. Jag skulle vilja säga att miljöfrågorna är centrala för hela vårt land, och egentligen för hela vår jord. Miljön skapar ju förutsättningar för att vi skall föra ett hyfsat liv och att naturen skall fungera. Birgitta Dahl var fascinerad över att jag tyckte att man skulle ta oljebolagen i örat om de bär sig illa åt på prisområdet. Om någon har god grund att säga just på det viset är det väl jag som representant för centerpartiet. Just kartellbildningar har centerpartiet i alla tider varit hård motståndare till. Vi skall ju ha en sund konkurrens, men det har vi inte om det skall vara på det sätt som vi har diskuterat här. Det är också viktigt att de miljöinsatser som samhället försöker göra inte saboteras av någon. Det är alltså inget tvivel om var jag och centerpartiet står i denna fråga. När det gäller gasen i övrigt tycker jag inte att det finns anledning att träta. Det viktiga är att vi gör någonting nu. Det krävs också en informationsinsats för att visa vilka möjligheter som finns.

Herr talman! Roy Ottosson har frågat mig om regeringen är beredd att verka för att en parlamentarisk utredning tillsätts för att genomföra en genomgripande revidering av miljölagstiftningen, om regeringen kommer att verka för en sammanhållen miljölagstiftning och i vilka avseenden regeringen avser att skärpa miljölagstiftningen. Jag vill först framhålla att redan en skärpt tillämpning av den gällande lagstiftningen ger möjlighet att ta större miljöhänsyn än vad som tidigare varit regel. Regeringen har på senare tid markerat detta i samband med prövningen av flera större ärenden enligt miljöskyddslagen. Av regeringsförklaringen framgår vidare att all miljölagstiftning skall ses över och att miljöskyddslagen skall skärpas. Inom regeringskansliet pågår för närvarande förberedelser för en sådan översyn av miljölagstiftningen som har utlovats i regeringsdeklarationen. Bl.a. har värdefulla synpunkter kommit fram vid en hearing med ett stort antal experter på det här området. Det återstår nu bl.a. att ta ställning till i vilken form en översyn skall ske. Uppgifterna för översynen kommer att bli att utreda möjligheterna till en samordning av de olika lagar som innehåller bestämmelser med miljöskyddande syfte och att bedöma vilket behov det finns av en skärpning av miljöskyddslagen.

Herr talman! Jag tackar miljöoch energiministern för svaret. Anledningen till att jag ställde den här interpellationen var att alla partier i valrörelsen lovade att skärpa miljölagstiftningen på olika sätt. Formuleringarna var litet otydliga. Därför vore det intressant att få en debatt här i kammaren där alla partier som gett sådana löften deltog. Men tyvärr saknas de flesta partier i kammaren i dag. Miljöministerns svar tvingar till konstaterandet att det inte innehöll särskilt mycket. Regeringen är tydligen inte beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning för att genomföra en genomgripande revidering av miljöskyddslagen. Regeringen är tydligen inte heller beredd att i dagsläget reformera miljölagstiftningen så att den blir mer sammanhållen och enhetlig i t.ex. en miljöbalk. I svaret säger miljöministern att detta är en fråga som hon vill utreda, men hon säger inte att hon vill göra något. Detta är förvånande, eftersom det råder stor enighet i denna fråga bland människor på naturvårdsenheter, på naturvårdsverket och alla möjliga andra som arbetar med dessa lagar. Det är svårt att skaffa sig överblick över andra lagar som har med miljön att göra. Olika lagar kan delvis vara motsägande eller åtminstone ha olika ambitionsnivåer. Då frågar man sig naturligtvis som tjänsteman vilken lag som skall tillämpas. Jag anser därför att det är mycket viktigt att vi får en mer enhetlig och sammanhållen miljölagstiftning. Jag tror att detta ensamt skulle förbättra miljön i Sverige avsevärt. I miljöministerns svar sägs heller inte i vilka avseenden regeringen avser att skärpa miljölagstiftningen. Hon säger allmänt att hon vill skärpa den. Det sades också i regeringsdeklarationen. Syftet med interpellationen var att få en precisering i vilka avseenden detta skall ske. Vi i miljöpartiet anser att den nuvarande lagstiftningen inte leder till tillräckliga straffpåföljder. Man kan se vilka straff som de som fällts har fått. T.ex. fick Refat el-Sayed några dagsböter för att hans företag hade släppt ut mängder av gödningsämnen i en sjö och på det sättet förstört sjön. Det finns en mängd andra exempel där en fällande dom endast inneburit dagsböter, kanske av en frimärkskassas storlek eller knappt det, för de företag som berörs. Det visar sig också att det är väldigt svårt att driva miljömål till åtal och till domstol. Dessa möjligheter måste också förbättras i miljölagstiftningen, tycker vi i miljöpartiet. Det hade varit intressant att få miljöministerns synpunkter på vad hon avser då hon talar om en skärpt miljölagstiftning. Jag skulle vilja veta om det skall bli lättare att åtala människor och om straffen skall bli högre. Andra skärpningar som borde göras är ett införande av kvalitetsnormer eller någon typ av toleransgränser. Socialdemokraterna har lovat Svenska naturskyddsföreningen att miljökraven skall anpassas till vad naturen tål. Då frågar jag Birgitta Dahl vad som menas med detta. Menar socialdemokraterna att något i lagstiftningsväg skall göras måste det i så fall innebära att vi inför toleranser, alltså kvalitetsnormer som säger ”Hit men inte längre”. När man kommit upp till en viss nivå av en förorening i miljön är det stopp, och då råder det totalförbud att överskrida den gränsen. Det är det som är själva grundidén i en kvalitetsnorm eller toleransgräns. Sådana borde införas avseende en rad miljögifter som släpps ut i dag. Socialdemokraterna lovade också Naturskyddsföreningen att en sträng och detaljerad lagstiftning avseende främmande eller genmanipulerade organismer, alltså grödor, träd, djur osv., som förs ut i naturen skall begränsas i så stor utsträckning som möjligt. Det mest aktuella exempel som vi har är egentligen contortatallen med de graminellaangrepp vi har haft i sommar. Detta visar risken med att införa ffrämmande träslag, främmande växter och djur. Med genmanipulationen, som accelererar i dag, får vi bara mer och mer av den varan. Vi kan förvänta oss en lång rad nya genmanipulerade grödor som kommer att uppvisa helt nya egenskaper när det gäller att motstå angrepp från svampar osv. Det kommer att leda till ökade problem, kanske med ökad kemikalisering, ökad besprutning och sådant som följd. Det är därför viktigt att vi får den lagstiftning som jag har talat om. Vi borde också få en ny naturskyddslag. Redan 1986 lade Naturskyddsföreningen fram ett ganska detaljerat förslag, men sedan hände ingenting. Den naturvårdslag som i dag gäller är ju föråldrad. Den är betydligt sämre än miljöskyddslagen. I den sammanblandas naturskyddet med friluftsintresset och andra allmänna intressen som egentligen inte har direkt med naturvården att göra. Man måste sluta blanda ihop det ena och det andra och i stället renodla naturvården och ge den en starkare ställning. Det finns många andra saker som det skulle vara intressant att ta upp, men först skulle jag vilja få några synpunkter från miljöministern om vad man avser när man säger att miljölagstiftningen skall skärpas.

Herr talman! Regeringen anser både att tillämpningen av gällande lag behöver skärpas och att lagstiftningen som sådan behöver samordnas och skärpas. Vad beträffar gällande lag vill jag säga att ju mer vi arbetar med detta, desto fler exempel får vi på att man med en skärpt tillämpning skulle kunna komma mycket längre än vad man hittills har gjort. Vi har dessutom i den miljöproposition som riksdagen behandlade i våras lagt fast en grundprincip, att miljökraven i fortsättningen skall väga mycket tyngre vid vägningen mot andra intressen, och gjort en rad skärpningar av nu gällande lag vilka träder i kraft den 1 juni 1989. Vad betyder det, att miljökraven skall väga tyngre? Jo, självfallet att de helt enkelt skall bli mer betydelsefulla både när man lägger fast villkor för en verksamhet och när man utövar tillsyn. För att man skall klara detta förstärker vi nu tillsynsmyndigheternas resurser mycket kraftigt. Dessutom skall miljökraven väga tyngre när man ser på brott mot lagstiftningen eller mot givna villkor. I det syftet utbildas nu domare, poliser och åklagare. Vi har lagt fast att i fortsättningen måste det vara tydliga kontrolloch mätprogram och årliga redovisningar för att man verkligen skall kunna kontrollera att tillstånd och villkor följs. Villkoren måste formuleras tydligare. Vidare skall det i fortsättningen inte vara möjligt att nöja sig med böter för allvarliga miljöbrott, utan man måste döma till fängelse. Det kommer i sin tur att innebära att man är tvungen att vara mycket noggrannare vid den rättsliga prövningen av detta rekvisit. Det skall också bli lättare att ompröva tillstånd än vad det hittills har varit när nya omständigheter tillkommer eller om det t.ex. visar sig att den tillståndspliktige icke har givit fullständig information till myndigheterna i samband med att villkoren lades fast. Jag vill också säga till Roy Ottosson att vi under den senaste tiden i ett flertal fall kommit fram till att företagen — och för den delen även andra tillståndspliktiga — inte alltid lämnar information på det sätt som de borde göra. Vi ser mycket allvarligt på detta. Detta påverkar i sin tur vår bedömning av på vilket sätt lagstiftningen behöver ändras i framtiden. Det gör att vi, kanske ännu mer förutsättningslöst än vi tidigare hade för avsikt att göra, omprövar hela det system vi har i dag. Man kanske inte längre kan ha ett system där olika parter gör sig hörda, om man inte kan lita på att de talar sanning. Jag vill påminna om att den som inte talar sanning i sådana här sammanhang faktiskt gör sig skyldig till ett brott, för vilket man också kan dömas till påföljd. När det gäller kommande lagstiftning pågår redan en översyn av naturvårdslagen, där bl.a. Svenska naturskyddsföreningens förslag finns med i det material som utredningen skall bedöma. Jag vill också säga att vi tillämpar principen om vad naturen tål på så sätt, att vi faktiskt på allt fler områden utfärdar förbud eller fastlägger gränser som man icke får överskrida. Men vi kommer dessutom att fortsätta att behålla den individuella prövningen av varje enskilt ärende, för att i varje enskilt fall komma ner till bästa möjliga resultat. I den översyn som pågår — än så länge enbart i regeringskansliet, för att förbereda den stora utredningen — tar vi naturligtvis in all lagstiftning som är tillämplig. Miljöskyddslagen är huvudlag, men det finns andra lagar som, precis som Roy Ottosson säger, behöver samordnas med en ny, skärpt miljöskyddslag så att tillämpningen blir enhetlig. Vi går också igenom brottsbalken, och vi utesluter inte alls att man kan få en gemensam ”miljöbrottsbalk” för att få en likartad brottspåföljd för olika typer av miljöbrott, liksom ett likartat sätt att hantera dem. Vi har ännu inte tagit ställning till exakt vilken form utredningen skall ha. Jag tror nog Roy Ottosson vid det här laget vet att jag då inte ännu kan ge det beskedet i riksdagen — men jag kan försäkra att den prövning som förestår är mycket omfattande och syftar till att skärpa lagstiftningen och göra den mer effektiv. Under tiden arbetar vi intensivt för att förbättra tillämpningen. Slutligen vill jag säga beträffande genteknologi att det faktiskt är ämnet för nästa sammanträde med miljövårdsberedningen. Regeringen anser att detta är ett mycket viktigt område och har givit det hög prioritet genom att låta miljövårdsberedningen ta upp det till diskussion 'vid sitt sammanträde i januari.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det ytterligare förtydligande jag fick av miljöministern. Det låter mycket positivt — det är tydligen mycket på gång. Problemet är bara att den verklighet som vi befinner oss i ute i landet inte är lika positiv. Tvärtom har vi ju en fortsatt miljöförstöring, och vi konstaterar att det fortfarande är mycket svårt att åtala och fälla miljöbrottslingar. Det ligger alltså en väldig långsamhet i detta, som gör mig litet konfunderad. Den rimmar inte med de vackra ord som Birgitta Dahl uttalar. Det miljöministern talar om är någonting som eventuellt skall hända i framtiden men inte har hänt än. Faktum är att det finns en del lagar som snarare försvagats under senare år. Det har t.ex. blivit allt vanligare att man anger riktvärden i koncessionsnämndens beslut snarare än gränsvärden. Ett riktvärde kan alltså överskridas utan att det leder till någon straffpåföljd. Ett gränsvärde däremot får man inte överskrida. Detta uppfattar jag som en försvagning — men det kanske är ändringar på gång igen? Åt rätt håll den här gången, hoppas jag. Strandskyddet hotas på olika sätt. Jag har ett aktuellt exempel i Bräcke kommun, där kommunen helt enkelt vill ha bort strandskyddet för att kunna bygga fritidsfastigheter, villor och annat i attraktiva lägen. Det är oroväckande om man skulle mjuka upp strandskyddet. Det finns en lång lista på andra exempel, där jag kan se konkret hur strandskyddet hotas, försvagas och på vissa ställen upphävs. Jag har också kunnat konstatera att naturvårdsintresset har försvagats gentemot markägarnas intressen i naturresurslagen. Det var ju någonting som framför allt centern fick ta mycket kritik för under valrörelsen, men egentligen var det väl socialdemokraterna och regeringen som man borde ha kritiserat. Jag skall inte förlänga listan. Jag vill bara betona att det är ett stort arbete som ligger framför oss, och man måste gå fram ganska bestämt. Jag tror för min del och på miljöpartiets vägnar att kvalitetsnormer och toleransgränser är nödvändiga att få in i lagstiftningen. Trots allt är det ju den mängd miljögifter vi har ute i miljön som är det väsentliga, och då är det inte bra att pröva var och en för sig och tro att man den vägen klarar detta, utan man bör också sätta en gräns för hur mycket som får släppas ut totalt. Vissa saker bör man inte alls få släppa ut; där blir gränsen noll. Det är en del annat som saknas också. Exempelvis har regeringen inte velat gå med på någon naturvårdsgräns längs fjällkedjan ännu. Det är en typ av lagstiftning som borde komma snabbt, medan det finns någonting alls kvar där att skydda.
Herr talman! Till Roy Ottosson vill jag säga följande. För att så fort som möjligt komma fram till en förbättring av den nu mycket otillfredsställande situationen på detta område arbetar regeringen samtidigt med två ting. Vi förbereder nämligen en förändring av lagstiftningen, och den saken arbetar vi mycket aktivt med. Vid den hearing som vi nyligen hade och där representanter för ett mycket stort antal myndigheter och organisationer, däribland Naturskyddsföreningen, deltog var alla överens om att man, när det nu äntligen tas ett sådant här stort grepp, låter själva utredningsarbetet ta den tid som behövs för att det skall bli ett verkligt bra resultat. Men vi finner oss inte i att bara sitta passiva under tiden. Därför har vi redan i vårens miljöproposition föreslagit skärpningar i lagstiftningen. Vi har därmed velat möjliggöra en skärpt tillämpning av lagen och en strängare brottspåföljd omedelbart. Det är också därför som vi i ett antal ärenden lägger fast en hårdare praxis än som hittills har varit fallet. Vi gör alltså detta därför att vi vill sända tydliga signaler till de myndigheter som har att tillämpa lagen. När det gäller just strandskyddsärendena är regeringen genomgående mycket sträng. Jag kan säga att de enda avsteg som vi egentligen har gjort — det rör sig endast om några få fall — har gällt människor med svåra sjukdomar eller handikapp. Dessa människor har fått särskilda dispenser. I övrigt har vi varit synnerligen stränga i sådana ärenden. När det gäller frågan om riktvärden och gränsvärden, som Roy Ottosson också tog upp, finns det ett antal fall där vi har skärpt reglerna i förhållande till underliggande beslut. Vidare har vi funnit det vara otillfredsställande att man arbetar med olika ärenden styckevis och delt. Därför har vi lagt fast generella program för en generellt strängare tillämpning av miljöskyddslagen. Så sent som i torsdags gjorde vi det beträffande lösningsmedel. Vi deklarerade att man måste ta dessa saker på större allvar och att man mera måste prioritera dessa frågor. Det gäller då alla myndigheter som på olika sätt har att befatta sig med sådana här ärenden. Dessutom fattade vi beslut i ett antal ärenden. I de besluten var vi strängare än vad tidigare praxis skulle ha inneburit. Vidare vill vi — i och för sig visar det hur stora svårigheterna är — tvinga kommuner, länsstyrelser och andra att följa de rekommendationer som naturvårdsverket och socialstyrelsen i flera år har lämnat. Sammanfattningsvis, herr talman, kan jag försäkra att vi inte kommer att försitta någon tid vare sig i det nu aktuella arbetet för att skärpa tillämpningen av den gällande lagen eller i det arbete som pågår för att åstadkomma en bättre lagstiftning för framtiden.
Herr talman! Allt detta låter väldigt bra. Men verkligheten är inte särskilt skonsam, utan miljöförstöringen fortgår. Jag vill framhålla att det finns en del saker i detta sammanhang som kan vara svåra och som behöver utredas. Det kan därför vara befogat att tänka till litet mera eller att samla experter när det gäller arbetet med dessa frågor. Men det finns också saker som medger att man kan gå fram betydligt snabbare. Som jag sade i mitt tidigare inlägg gäller det exempelvis frågan om en naturvårdsgräns längs fjällkedjan. Det handlar ju om att skydda den fjällnära skog som ännu inte har huggits ner. Tyvärr har redan hälften av denna skog avverkats. Men här kan man vidta åtgärder ganska snabbt, om man vill. Vill man inte, händer det naturligtvis ingenting. Så till en annan sak, nämligen skyddet av våra nationalparker. Vi i miljöpartiet anser att dessa bör grundlagsskyddas. Det skulle alltså behövas två riksdagsbeslut med mellanliggande val för att upphäva beslut om nationalparker. Som det är i dag räcker det med ett enda riksdagsbeslut för att man skall få bort nationalparker, dämma över sådana osv. Det finns också en del annat som kunde åtgärdas mycket snabbt, och det nämns då och då i miljöoch naturvårdsdebatten. Men det händer väldigt litet. Man hänvisar hela tiden till utredningar. Därför måste jag sätta ett frågetecken i kanten i detta sammanhang. Jag undrar nämligen hur pass seriöst detta arbete är. Det är ju först när det stiftas nya lagar som man märker att arbetet faktiskt leder någon vart och att man verkligen kan börja tro att en förändring är på gång. Sedan till detta med miljökonsekvensbedömningarna. Personer som representerar miljövården har år efter år fört fram önskemål på detta område. Vi vill ha miljökonsekvensbedömningar för varje exploatering som kan få negativa effekter på miljö och natur. Men det har inte hänt särskilt mycket i det avseendet. Vi möter dock ständigt nya metoder och lagar som inte alls är miljökonsekvensbedömda och som leder till nya problem. På det sättet ligger miljövården hela tiden ett steg efter problemen. Det är för övrigt en av orsakerna till att problemen bara växer. Varför ger man inte den ideella naturvården rätt att överklaga beslut som kan få effekt på natur och miljö? Det skulle med en gång medföra att allmänheten och naturkunniga människor i landet skulle få betydligt bättre möjligheter när det gäller att förhindra onödigt miljöovänliga metoder, lagar och exploateringar. På det sättet skulle man få en förstärkning vad gäller miljökonsekvensbedömningarna. En rad åtgärder skulle alltså kunna vidtas, Birgitta Dahl! Jag undrar: Varför gör ni ingenting? Utredningar ger ju ingen förbättrad miljö. Det är först när beslut fattas här i kammaren om nya lagar som någonting händer.
Herr talman! Jag kan inte hålla med om att inget händer just nu. Jag befinner mig ju mitt i verkstaden och har varje vecka att göra med ett antal ärenden där regeringen lägger fast nya, skärpta regler. Vi tar då upp just en av de centrala punkterna i Roy Ottossons interpellation. Det handlar dels om hur man väger olika intressen mot varandra, dels om att man konsekvent skall se till att miljökraven väger tyngre än andra intressen vid de s.k. skälighetsbedömningar som görs. Jag måste alltså till kammarens protokoll få läsa in att det just nu sker en mycket intensiv process som innebär verkliga förändringar. Jag delar Roy Ottossons otålighet och även hans uppfattning att vi behöver en ny, skärpt lagstiftning. Men just nu pågår, som sagt, ett intensivt arbete som syftar till att alla skall ta till vara de möjligheter som dagens lagstiftning och den i våras skärpta lagstiftningen ger.
Efter att ha fått information om sex aktuella palestinska asylärenden och om situationen för tre palestinier som utvisades i mars detta år, kan jag konstatera att det i samtliga fall varit oacceptabelt långa handläggningstider: 34-51 månader, varav 6-23 månader hos invandrarverket och 11-37 månader hos regeringen. Det har gjorts gällande att det förekommit oklarheter beträffande grunderna för regeringens utvisningsbeslut. Det torde finnas ytterligare ett antal palestinier som befinner sig i samma situation. Det förefaller som om ett oproportionerligt stort antal palestinier får vänta vida längre tid än andra asylsökande. 1. Vad är förklaringen till de långa väntetiderna, och när kan en förbättring i beslutsordningen ske i palestinska asylärenden? 2. Hur många ytterligare palestinska asylärenden är under behandling hos SIV och regeringen, och hur långa är handläggningstiderna i dessa fall? 3. Avviker de palestinska fallen principiellt eller ur säkerhetssynpunkt från andra asylärenden, och i så fall på vilket sätt? 4. Följer regeringen regelmässigt de yttranden som avges av säkerhetspolisen i palestinska utvisningsärenden och, om så inte är fallet, i vilken utsträckning?

Herr talman! Mot bakgrund av några enskilda ärenden har Hans Göran Franck frågat mig följande: Vilken förklaring finns till de långa handläggningstiderna, och kan en förbättring i beslutsordningen införas i palestinska asylärenden? Hur många ytterligare palestinska asylärenden är under handläggning, och hur långa är handläggningstiderna i dessa? Avviker de fall som berör palestinier principiellt eller ur säkerhetssynpunkt från andra ärenden och i så fall på vilket sätt? Följer regeringen säkerhetspolisens yttranden och, om så inte är fallet, i vilken utsträckning följer man dem inte? Varje asylärende avgörs med hänsyn till de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Besluten bygger på en individuell bedömning. Detta gäller i alla ärenden oavsett vilken etnisk bakgrund den asylsökande har. Det stora flertalet asylärenden som överklagas avgörs i dag av regeringen efter en sammanlagd handläggningstid på omkring ett år. I det fåtal fall där handläggningstiden överstiger två år, beror fördröjningen på att ärendena i sak är mycket komplicerade att utreda. I vissa fall är utredningarna synnerligen omfattande. Detta gäller särskilt i de ärenden där en ingående säkerhetsbedömning måste göras. I ett sådant ärende sker en omsorgsfull avvägning mellan säkerhetsaspekten och övriga omständigheter. Jag vill i sammanhanget erinra om de åtgärder regeringen initierat för att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden. Ett förslag till ny utlänningslag planeras bli förelagt riksdagen under våren. Statens invandrarverk kommer vidare att omorganiseras under nästa år. Målsättningen med de planerade förändringarna är att en asylsökande inte skall behöva vänta längre tid än sex månader på ett slutligt beslut. De asylsökande registreras efter medborgarskap. Personer med palestinskt ursprung kan antingen vara statslösa eller medborgare i något av flera länder. Några statistiska uppgifter på hur många palestinier som sökt asyl i Sverige finns därför inte. Jag kan således inte besvara Hans Göran Francks fråga om hur många palestinska asylärenden som för närvarande är under behandling hos invandrarverket och i arbetsmarknadsdepartementet. 105 Ärenden rörande palestinier handläggs emellertid inte på annat sätt än motsvarande ärenden rörande personer med annan bakgrund. När regeringen avgör ett asylärende, gör regeringen en egen bedömning av de omständigheter som framkommit i ärendet. Ett yttrande från rikspolisstyrelsen utgör en sådan omständighet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Min första fråga gäller inte bara om en förbättring i beslutsordningen i palestinska asylärenden kan ske, utan även när den kan genomföras. Invandrarministern har inte besvarat dessa frågor såvitt gäller ärenden beträffande palestinier. Han talar i stället rent allmänt om förslag beträffande utlänningsärenden över huvud taget som han planerar att lägga fram till våren, och inte som väntat denna höstsession. I de aktuella ärendena rörande palestinier är det framför allt hos invandrarministern proppen finns. Av tillgängligt material framgår att handläggningstiden hos departementet i tre fall har varit 28 månader. I ett fjärde fall är handläggningstiden nu 38 månader. Denna senare asylsökande har sammanlagt väntat hitintills 50 månader. Den omständigheten att fallen är komplicerade och utredningarna omfattande kan inte förklara de ytterst långa handläggningstiderna. Hos statens invandrarverk har handläggningstiderna varit hälften så långa eller, i ett fall, en tredjedel. Det är fullständigt oacceptabelt att asylärenden handläggs på detta långvariga sätt. Säkerhetsbedömningen — i den mån den är påkallad — skall givetvis göras på grundval av det material som föreligger vid den tidpunkt då ärendet kommer in till departementet. Det går inte för sig att avvakta månader och år för att se om någon säkerhetsrisk uppstår. Min tredje fråga om säkerhetsbedömningen har invandrarministern inte närmare besvarat, nämligen om de palestinska ärendena avviker principiellt eller ur säkerhetssynpunkt, och i så fall på vilket sätt. Om de inte gör detta, borde inte handläggningstiderna ofta vara så långa och avslagen så många i förhållande till vad som gäller för de flesta andra asylsökande. Förre invandrarministern kunde öppet ange om hon avvikit från säpos yttranden. Det gjorde hon bl.a. vid några mycket uppmärksammade terroristärenden. Men statsrådet Andersson är inte villig att redovisa om han gjort det i något fall — han behöver givetvis inte namnge vederbörande. Det finns risk för att detta tolkas som att han aldrig gjort det. Antingen är säpos yttranden så utförliga, riktiga och övertygande att de måste följas eller också är granskningen inte tillräckligt noggrann. Det är svårt att tro att säpo just i dessa ärenden aldrig skulle begå något misstag. I min fråga hänförde jag mig till rapporter om nio palestinska asylärenden. Det har funnits, och finns, givetvis många fler fall. Invandrarministern besvarar inte min fråga om hur många ytterligare palestinska ärenden som är under behandling hos regeringen och statens invandrarverk och hur långa handläggningstiderna är eller har varit i dessa fall. Han har inte heller gjort någon undersökning eller utlovat en undersökning om huruvida tiden varit för kort. En viss vägledning kan han få i en skrivelse till riksdagen undertecknad av honom själv. Däri framgår att av antalet statslösa personer som sökt asyl på politiska grunder uppgick till ca 600. Många är enligt skrivelsen av palestinsk härkomst och har vistats under Prot. 1988/89:34 en lång följd av år i Libanon. Siffrorna tyder på att omkring en tredjedel får 29 november 1988 avslag på sina asylansökningar. Rd Sr ERE Nog går det att göra en sådan undersökning som jag efterlyser, om intresset finns. Den undersökningen borde klargöra hur stor bifallsprocenten är och hur många som har väntat mer än ett, två, tre eller flera år på beslut. Invandrarministern borde i både palestiniernas och allmänhetens intresse göra denna undersökning. Varför kommer så många palestinier från Libanon? Amnesty International, som under lång tid undersökt förhållandena, säger: — att de riskerar att utsättas för godtyckliga arresteringar, — att de riskerar att hållas helt isolerade från omvärlden, — att de riskerar att utsättas för misshandel och tortyr, som i några fall redan resulterat i döden samt —- att de riskerar att utsättas för dödande och utomrättslig avrättning. På grund härav skall enligt Amnestys uppfattning palestinier från Libanon inte mot sin vilja återsändas till Libanon. I Libanon räcker det med att man är palestinier för att man skall utsättas för dessa risker. Jag undrar om invandrarministern har undersökt eller avser att undersöka hur det har gått för dem som utvisats. Invandrarministern säger att handläggningstiden i asylärenden över huvud taget bara i ett fåtal fall överstiger två år. Jag utgår ifrån att statsrådet här i dag kan ange hur många det rör sig om, dvs. antalet.

Herr talman! Jag skulle också vilja fråga Georg Andersson i vad mån regeringen verkligen undersöker vad som händer de personer som blir utvisade. Vi har tagit upp detta i konstitutionsutskottet, och då har Georg Andersson i varje fall gett sken av att man följer upp en del av dessa ärenden. En palestinier blev utvisad i oktober i år. Men de anhöriga har inte någon kontakt med honom och vet inte vad som har hänt med honom. Visserligen tar jag här upp ett enskilt fall, men jag undrar i vilken utsträckning man följer upp dessa uppmärksammade fall, där det har påpekats att det föreligger stor risk för förföljelser i det land till vilket personen har utvisats. Tar regeringen reda på vad som har hänt i dessa fall? Det är väldigt viktigt att denna uppföljning sker.

När man läser den skrivelse som regeringen lämnat till riksdagen får man uppfattningen att det är endast i fråga om väldigt få personer som man använder sig av terroristbestämmelserna för att utvisa dem.

Herr talman! Till Hans Göran Franck vill jag säga att jag klart betonade det omfattande arbete som pågår för att förkorta handläggningstiderna rent generellt. Detta kommer att innefatta även palestinska ärenden. Utan att 107 överdriva kan jag nog säga att det aldrig någonsin har vidtagits så omfattande åtgärder — en samlad lagöversyn, organisationsförändringar av invandrarverket, förstärkning av resurserna på alla nivåer inom polisen, invandrarverket och regeringskansliet — för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. Jag hoppas på ett påtagligt resultat av dessa insatser. De extra resurser som har satts in för att bearbeta de inneliggande ärendena utifrån den nuvarande lagstiftningen har redan gett resultat i form av en snabbare handläggning och kommer under den närmaste tiden att ge ytterligare påtagliga resultat. Vi är överens om att det är mycket otillfredsställande med de långa handläggningstiderna. Men när vi talar om detta skall vi komma ihåg att det har varit så även tidigare. De långa handläggningstiderna är inte något nytt. Det är inte heller något speciellt svenskt fenomen. I en rapport om förhållandena i Schweiz framgår det att man även där har vidtagit en rad åtgärder. I rapporten står det att man när förhoppningen att till utgången av år 1989 ha hunnit behandla ärendena för samtliga asylsökande som ingett sina ansökningar t.o.m. år 1985. Där har man alltså mycket längre handläggningstider. Det är emellertid inte något försvar för de långa handläggningstider som vi har, utan vår målsättning är att förkorta dem. Jag övergår till att kortfattat besvara ett antal andra frågor. Hans Göran Franck undrade om regeringen under min tid som invandrarminister någon gång har avvikit från de rekommendationer och förord som rikspolisstyrelsen har avgett i sina yttranden. Svaret är ja. Regeringen behandlar ärendena och gör en egen bedömning. Då är yttrandena från rikspolisstyrelsen en faktor i sammanhanget, men regeringen följer självfallet inte dessa slaviskt, utan dessa yttranden vägs in tillsammans med annat. Hur vi skall agera beror på styrkan i de argument som förs fram i yttrandena. Vi får sedan bedöma om de är tillräckligt starka för att motivera ett avslag. Jag kan tyvärr inte närmare precisera antalet ärenden. Jag har försökt att göra en uppskattning, men med hänsyn till de svårigheter som jag redan har redovisat är det inte möjligt. En uppskattning kan peka hän mot att det rör sig om 500—600 ärenden som finns i systemet hos polisen, invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet. Men det är mycket osäkra siffror. Slutligen vill jag till både Hans Göran Franck och Ingela Mårtensson säga att vi, så långt möjligt, gör undersökningar och uppföljningar av de fall där det påstås att något övergrepp har skett mot den som har utvisats. En utvisning sker ju mot bakgrund av bedömningen att det inte skall inträffa några övergrepp, men när det påstås att så skett gör vi så långt det är möjligt undersökningar. I de fall som Ingela Mårtensson tidigare har velat diskutera med mig har det huvudsakligen gällt utvisningar som skett 1985. Jag har då sagt att det är förenat med ytterligt stora svårigheter att nu följa upp och registrera vad som kan ha inträffat och varför.

Herr talman! Jag noterar att invandrarministern i dag har förklarat att det sker avvikelser från säpos yttranden. Det kanske är för mycket att säga avvikelser, eftersom invandrarministern inte angav hur många fall det rör sig om. Jag har fått många rapporter om att asylsökande palestinier har ansett att de inte har blivit korrekt behandlade i de utredningar som har gjorts. Bl.a. är detta fallet när det har rört sig om säkerhetsaspekter. Det är mycket viktigt att det sker en korrekt behandling och att man noggrant undersöker om det verkligen föreligger säkerhetsskäl som utgör hinder. Jag vill emellertid understryka att det inte på något sätt kan vara försvarligt att det tar tre, fyra, fem, och i något fall t.o.m. sju år innan palestinska ärenden avgörs. Det räcker inte att invandrarministern gör en allmän deklaration om att han avser att till våren lägga fram förslag som innebär kortare handläggningstider. Som jag framhöll tidigare i mitt anförande måste omständigheterna i dessa fall, när de överklagas, bedömas på grundval av det material som föreligger när ärendet kommer till departementet. Att man segdrar ärenden på detta sätt inom departementet i så många fall kan ju inte tyda på annat än att det rör sig om en viss senfärdighet eller beslutsvånda. Jag vill också framhålla att det är viktigt att det inte bara är de som blir utvisade som rapporterar om hur det går. Jag framhåller ständigt betydelsen av detta — särskilt när det kan antas att fel har begåtts. Det är många gånger svårt för de enskilda att nå fram med meddelanden. Jag menar därför att det är en uppgift också för de svenska myndigheterna att via internationella och andra kanaler verkligen aktivt vara med i undersökningen.

Herr talman! De fall som vi hade uppe i konstitutionsutskottet var ju av äldre datum, och då kan jag förstå att det är svårt att så här flera år efteråt få reda på hur det har gått för vederbörande. Men de fall som tas upp i interpellationen är sådana som har inträffat under året, och det fall jag närmast tänker på är bara någon månad gammalt. Det är väldigt svårt för personer som engagerat sig för asylsökande att konstatera att dessa råkat ut för det ena eller det andra. Angående det sista fall jag nämnde har varken anhöriga eller andra som engagerat sig kunnat få någon kontakt. Det vet över huvud inte vad som har hänt. Därför måste det åligga regeringen att följa upp sådana fall där det från många håll verkligen uttalats farhågor för att asylsökande skulle kunna fängslas, utsättas för tortyr osv. Därför är det ett orimligt krav som Georg Andersson här ställer, att det först skall ha konstaterats att det har skett någonting innan regeringen kan göra något. Jag tycker att det är en skyldighet för regeringen att följa upp sådana här ärenden, som varit debatterade och där det verkligen finns risk för att personer utsätts för både det ena och det andra i sitt hemland.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om jag är beredd att medverka till en förändring av de avsnitt i utlänningslagen som reglerar anknytningsinvandring. För personer som åberopar en nyetablerad anknytning som grund för att få bosätta sig i Sverige tillämpas sedan lång tid tillbaka uppskjuten invandringsprövning. Den innebär att en utlänning som får bosätta sig i Sverige på grund av anknytning genom äktenskap eller sammanboende som har uppkommit i nära anslutning till ansökningen inte omedelbart får permanent uppehållstillstånd, utan beviljas ett tidsbegränsat tillstånd under sex månader. Detta tillstånd förlängs om paret verkligen bor tillsammans. Senast efter två år beviljas permanent uppehållstillstånd.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 Erfarenheterna visar att utan en sådan ordning utnyttjas s.k. skenäktenskap för att kringgå den reglerade invandringen.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 Jag vill i det sammanhanget särskilt betona att i de fall ett förhållande har brutits — innan tvåårsgränsen uppnåtts — på grund av misshandel eller andra allvarliga trakasserier, tar regeringen mycket stor hänsyn till detta. Utlänningen tillåts då stanna kvar trots att anknytningen har upphört. Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen, mot bakgrund av uppgifter om organiserad förmedling av kvinnor från utlandet till män i Sverige, uppdragit åt ombudsmannen mot etnisk diskriminering att utreda behovet av åtgärder mot denna art av förmedlingsverksamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min interpellation är den nuvarande lagstiftningen om anknytningsinvandring, en lagstiftning som ju tillkommit för att hindra s.k. skenäktenskap. En utländsk medborgare, som gifter sig med en svensk medborgare eller med en person som har rätt att vistas i landet, får provisoriskt uppehållstillstånd, som omprövas var sjätte månad efter förhör hos polisen, vilken, ibland kan vara förnedrande därför att det ställs frågor av mera intim karaktär. Om äktenskapet spricker inom ramen av två år, som inte är någon lagstadgad gräns utan en riktpunkt i största allmänhet, får alltså den utländska medborgaren packa ihop sina grejor och åka tillbaka till hemlandet. Den här lagstiftningen utnyttjas i många fall för att bedriva slavhandel med framför allt kvinnor från u-länder. Det innebär i princip att en oinskränkt Prot. 1988/89:34 makt överlämnas under två års tid åt en enskild individ att bestämma sin 29 november 1988 partners framtida liv, och den makten används ibland på ett omänskligt sätt. Queen Det väsentliga i svaret som invandrarministern ger här i dag är att han säger att en ordning med uppskjuten invandrarprövning måste tillämpas även i fortsättningen, därför att erfarenheterna visar att utan en sådan ordning utnyttjas s.k. skenäktenskap för att kringgå den reglerade invandringen. Om vi för ett ögonblick stannar vid själva lagstiftningen och upphovet till densamma, måste vi fråga oss för det första: Vad för slags erfarenheter talar invandrarministern om? Vad finns det för statistiska uppgifter eller redovisade fall som utgör det faktaunderlag som kan styrka påståendet att det förekommer s.k. skenäktenskap i sådan omfattning att lagstiftningen är berättigad? För det andra måste jag fråga invandrarministern: Vad finns det för belägg för att just den nuvarande lagstiftningen, med sin tvåårsregel, har förhindrat skenäktenskap? För det tredje vill jag fråga: Vad finns det för jurister som vill hävda att ett sprucket äktenskap inom två års ram är bevis nog för att äktenskapet i fråga har varit ett skenäktenskap? Som bekant upphör åtskilliga äktenskap i Sverige inom två år av helt andra skäl. Även om det finns ett litet antal s.k. skenäktenskap av det totala antalet äktenskap mellan utländska medborgare och svenskar eller personer som har rätt att vistas i landet, bygger faktiskt den svenska lagtillämpningen, det svenska rättsväsendet på principen att hellre fria än fälla när inga bevis föreligger. Här är principen precis det motsatta. Här betraktar man alla äktenskap ingångna med utländska medborgare som varande skenäktenskap, och man agerar därefter. Frågan är: Kan man ha en sådan lagstiftning, som har så tragiska effekter för många men framför allt utländska kvinnor, som bygger på en hypotes och en nästan paranoid rädsla för en okontrollerad invandring och som uppenbart strider mot den svenska rättsprincipen? De här frågorna är det viktigt att få svar på. Det som händer i verkligheten i dag är att vi med den nuvarande lagstiftningen uppmuntrar skenäktenskap. Svenska män får rätt att importera eller skaffa sig utländska kvinnor med prövorätt. De kan skicka tillbaka dessa kvinnor ifall de inte passar. Den uppenbara avsikten är inte att ingå ett äktenskap utan att utnyttja dessa kvinnor.

Herr talman! Jag vill säga några ord om kvinnosynen, som är mycket viktig. Det har framförts en del åsikter om den tidigare. Det är främst kvinnor från Fjärran Östern som kommer hit. Om kvinnorna åker tillbaka dit efter ett sådant här brutet äktenskap, är det i stort sett bara gatan som återstår för dem. En kvinna som blir förskjuten av sin man har nämligen inget värde. Vi kanske har svårt att sätta oss in i den synen, men det är ett faktum. De har skurit av alla band när de återvänder hem. De kan egentligen inte göra det, men tvingas till det. Dessutom tar män hit kvinnor gång på gång, ända upp till fyra fem gånger. 111 Jag tycker att man borde angripa just det förhållandet så att det inte upprepas gång på gång. Det är mycket viktigt att man tittar på den saken. I nästan alla sammanhang får männen mycket lätt rätten på sin sida, medan kvinnorna blir utsatta. Detta har litet grand med felaktig kvinnosyn, även i vårt land, att göra. Det finns även en annan aspekt på detta som kanske inte är lika viktig. De män som i ärliga avsikter tar hit kvinnor, därför att de verkligen vill fortsätta att leva tillsammans med dem, blir sedda över axeln som om de vore misshandlare eller mystiska individer, tills det har gått en viss tid. Det är kanske ett litet mindre problem, eftersom det visar sig i längden vilken avsikt man har. Sedan vill jag understryka att det är många som när de gifter sig inte vet om de har valt rätt person. Man kan ju faktiskt skilja sig inom två år fastän man från början hade ärliga avsikter. Jag tycker att ingen kvinna skall få sändas tillbaka till Fjärran Östern efter ett sådant här s.k. skenäktenskap.

Herr talman! Detta är mycket svåra frågor. Jag skulle vara glad om jag fick förslag till bra lösningar på dessa problem.

Det är mot denna bakgrund som vi har vidtagit åtgärden att uppdra åt diskrimineringsombudsmannen att se över vilka medel man kan sätta in för att komma åt verksamheten. Om man skulle ta bort regeln om uppskjuten invandringsprövning skulle det inte lösa problemet. Det skulle möjligen bara stimulera till ännu snabbare byten, ännu frekventare slavhandel. I det perspektivet efterlyser jag konstruktiva förslag till hur man skall kunna komma åt själva grundproblemet. Jag är verkligen mycket intresserad av det, eftersom jag tycker att det är oerhört stötande och förnedrande mot dessa kvinnor. I det avseendet delar jag helt Ragnhild Pohankas synpunkter på att detta i grunden är en fråga om kvinnosyn. I det sammanhanget vill jag ändock göra Ragnhild Pohanka uppmärksam på den passus i mitt svar där jag klart säger att om utlänningen riskerar att bli socialt utstött vid återkomsten till hemlandet så är det just en sådan faktor som skall påverka beslutet att inte tillämpa denna tidsregel. Alexander Chrisopoulos är mycket indignerad över situationen, men han harinte själv angett några förslag till åtgärder, som skulle kunna motverka att man faktiskt använder eller åberopar samboende för att kringgå den reglerade invandringen. Jag kan inte i dag säga att vi, innan vi har hittat någonting som är bättre skall avskaffa ordningen med uppskjuten invandringsprövning. Jag har dock deklarerat att vi under tiden noga kommer att beakta just sådana skäl — risk för att bli socialt utstött, förekomst av misshandel eller allvarliga trakasserier. I dessa frågor har jag många kontakter med kvinnojourer. Jag uppskattar dessa kontakter mycket och hoppas att vi kan utveckla dem ytterligare för att komma till rätta med problemet så att enskilda personer inte skall behöva drabbas orättvist.

Herr talman! Det är uppenbarligen svåra frågor. Jag kommer emellertid 29 november 1988 att föreslå lösningar på problemet. Invandrarministern säger att detingåss.k. skenäktenskap för att personer skall kunna kringgå den reglerade invandringen. Jag vill därför fråga invandrarministern vad han har för belägg för det. Vad finns det för siffror och statistik som visar att antalet skenäktenskap är så pass stort att det berättigar sådan här lagstiftning? Vad finns det för bevis för att den nuvarande lagstiftningen har förhindrat skenäktenskap? Även om man antar att det finns en liten del skenäktenskap bland det totala antalet äktenskap som ingås mellan svenska medborgare och utländska medborgare, så skall man inte behandla alla äktenskap som om de vore skenäktenskap. Det faktum att ett äktenskap spricker inom två års tid kan på inget sätt betraktas som ett bevis för att det var ett skenäktenskap. Förstår inte invandrarministern att man här använder sig av en motsatt princip till den som gäller i rättsväsendet i allmänhet? Där gäller principen hellre fria än fälla. I fråga om äktenskap mellan svenska och utländska medborgare gör man alltså precis tvärtom. Lösningen skulle vara, invandrarministern, att man ger den utländska medborgaren — det gäller i de flesta fall kvinnor, men det finns också män som drabbas — permanent uppehållsoch arbetstillstånd från första början. Vad skulle det innebära? Jo, det skulle innebära att de utländska medborgarna — kvinnor och män som kommer hit och gifter sig för att stanna här — får sin rättsställning stärkt i Sverige. De blir då inte föremål för utpressning av sådana här människor som i dag utnyttjar dem. Vi kan på så sätt visserligen få in ett antal personer som har ingått skenäktenskap. Men vad gör det? Det bjuder vi på. I motsatt fall innebär det att vi accepterar en lagstiftning som är orättfärdig, gör ett viss antal kvinnor fullständigt rättslösa och uppmuntrar till skenäktenskap i form av organiserad slavhandel. Den lösning jag nämnde föreslår vi från vårt parti.

Herr talman! Efersom det ofta handlar om giftermål eller annat fast samboende, kan man mycket väl kontrollera dessa förhållanden. Man borde på så sätt kunna se till att det inte upprepas att vissa män tar in kvinna efter kvinna. Detta är ett faktum som förvärrar den här situationen oerhört. Jag tackar för den passus i invandrarministerns svar där han säger att i de fall det förekommer misshandel eller dålig behandling av den ene maken så skall denne inte sändas tillbaka. Enligt mina kunskaper säger det att inga invandrare skall få sändas tillbaka till Fjärran Östern, eftersom de får en sådan behandling när de kommer tillbaka. De blir tredje klassens medborgare. Detta har pågått i så många år. Jag är förvånad över att man inte har gjort något åt den här situationen. Dessutom har många av speciellt de här kvinnorna barn med sig. Det betyder att barnet också kastas ut till ett liv, som det kanske inte hade innan mannen tog med kvinnan hit till Sverige. Kvinnan och barnet blir alltså socialt utslagna, och då inser man hur det går för detta barn när han eller hon växer upp. Om barnet är en flicka blir tillvaron ännu hårdare, ofta med barnprostitution som följd med allt vad det innebär. Det vore mycket intressant om det av humanitet mot dessa människor 113 hände någonting positivt på det här området. Det rör sig oftast om kvinnor, men jag tycker naturligtvis att även män skall behandlas likvärdigt.

Herr talman! Bengt Westerberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att värdepappersmarknadskommittén prövar förslag om en ändrad ansvarskonstruktion för att stävja insiderhandel. Vad Bengt Westerberg tar sikte på i sin interpellation är ansvarsbestämmelser som är konstruerade så att insiderns motpart erkänns som målsägande. Jag håller naturligtvis med Bengt Westerberg om att det behövs effektiva regler mot insidermissbruk. Det är en rimlig tanke att de som drabbas av insiderbrott skall ha rätt till skadestånd. Och det är också möjligt att sådana ersättningsbestämmelser skulle kunna få en allmänt avskräckande effekt. Problemet är, som jag ser det, att identifiera den konkreta skadan och att avgöra vilka som skulle vara ersättningsberättigade. I praktiken måste det många gånger bli svårt att skilja ut någon enskild skadelidande motpart till insidern. Direktiven för värdepappersmarknadskommittén är utformade så, att kommittén kan ta upp exempelvis frågan om skadeståndssanktioner vid insiderbrott. Jag ser inga skäl för tilläggsdirektiv i den frågan, utan jag menar att kommittén självständigt har att bedöma om den skall lägga fram några förslag med sådant innehåll. Jag vet att kommittén är uppmärksam på frågan.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

Den amerikanske professorn Henry Manne — som är en av förespråkarna för en sådan linje — framträdde nyligen i Sverige, inbjuden av ett SAF anknutet förlag, i syfte att framföra budskapet att insideraffärer i själva verket är ett smörjmedel på marknaden. Jag anser att han har fel och det av främst tre skäl. För det första kräver en fungerande aktiemarknad att allmänheten har förtroende för den. Om den som vill köpa eller sälja aktier hela tiden har en känsla av att personer med hemliga kunskaper skor sig, kommer marknaden alltid att mötas med misstro. Börschefen Bengt Rydén underströk nyligen i en Eko-intervju hur viktigt det är med en skärpt insiderlagstiftning för att skapa förtroende hos utlänningar som handlar med svenska aktier. För det andra kommer småspararna aldrig att vara insiders. En insiderlagstiftning behövs för att skydda småspararna. För det tredje — och kanske viktigaste — kräver en fungerande marknad, av vilket slag den vara må, att alla har möjlighet att ta del av samma information. Det innebär naturligtvis inte att alla utnyttjar informationen, men det faktum att den finns tillgänglig för alla gör att marknaden kan fungera rationellt och att prissättningen blir den riktiga. Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Kjell-Olof Feldt, i likhet med mig, anser det vara en rimlig tanke att de som drabbas av insiderbrott skall ha rätt till skadestånd. Det är inte sannolikt att de regler som i dag finns ger någon sådan rätt. Professor Madeleine Löfmarck har i en uppsats konstaterat att straffbuden i lagen om värdepappersmarknaden, VML, inte torde ge rätt till skadestånd för motparten, eftersom de inte är utformade som brott mot enskilds förmögenhet. Vinning av brott skall i stället enligt lagen förverkas till staten. Vad som ändå gör rättsläget något oklart är, enligt professor Löfmarck, att straffbudeni VML är underordnade brottsbalkens stadganden om bedrägeri, trolöshetsansvar och ocker. Hennes slutsats är att det är angeläget att värdepappersmarknadskommittén söker skapa klarhet i den här frågan. Enligt min mening finns det starka skäl för att kommittén då prövar den ansvarskonstruktion som jag redovisat i min interpellation och som Madeleine Löfmarck utförligt diskuterar i sin uppsats, dvs. att insiderhandel betraktas som brott mot enskild och att insiderns motpart alltså erkänns som målsägande. Låt mig särskilt framhålla två skäl för en sådan lagstiftning: 1. Insiderhandel bör ses som ett brott mot enskildas förmögenhet, och en straffskärpning bör följaktligen ses som en förstärkning av den enskilda äganderätten. 2. Det finns mycket som talar för att effektiviteten i lagstiftningen ökar genom förekomsten av målsägandeintressen. Det finns, som Madeleine Löfmarck uttrycker det, ”all anledning att — — —ta till vara den resurs som de faktiskt berörda personerna utgör — och det gör man inte om man reglerar insidertransaktioner som brott mot en diffus, icke ersättningsberättigad allmänhet”. Jag tolkar finansministerns svar så, att han principiellt delar min uppfattning. Självfallet kan den tänkta lagkonstruktionen vara förenad med vissa problem. Aktieposter måste exempelvis kunna identifieras före och efter en transaktion. Det är knappast möjligt med dagens system, men blir det sannolikt med det nya s.k. SAX-systemet för handel på börsen som kommer att introduceras. Jag uppfattar Kjell-Olof Feldts besked om att kommittén är uppmärksam på frågan så, att den kommer att pröva den föreslagna ansvarskonstruktionen. Jag ser fram emot att få ta del av kommitténs överväganden och förslag, och jag hoppas att de inte skall dröja allför länge.

Herr talman! Siw Persson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att inträffade mögeloch fuktskador bör utgöra anledning till omtaxering vid särskild fastighetstaxering under åren mellan de allmänna taxeringarna. Siw Persson nämner att vissa slag av mögeloch fuktangrepp är lätta att sanera och minskar fastighetens värde blott med ringa belopp, medan å andra sidan flertalet mögelfall föranleder saneringsutgifter på mellan 150 000 och 300 000 kr. Vidare menar Siw Persson att det är omöjligt och stridande mot rättskänslan att ange schablonregler för reduktion av taxeringsvärdet. Låt mig först säga att beslut vid allmän fastighetstaxering i princip skall gälla från det år då allmän fastighetstaxering av en fastighet sker till dess sådan taxering sker nästa gång. Under åren däremellan skall särskild fastighetstaxering ske. Vanligtvis fastställs då föregående års taxering oförändrad. Emellertid kan ny taxering ske bl.a. om en fastighets värde ökat eller minskat genom sådan förändring i den fysiska beskaffenheten att taxeringsvärdet på grund av förändringen bör ändras med minst en femtedel, dock med minst 25 000 kr. Ny taxering skall alltid ske om kostnader som har uppgått till minst 1 milj.kr. har lagts ned på fastigheten eller, i fråga om småhus, om värdet på grund av förändringen bör höjas eller sänkas med minst 100 000 kr. Om en fastighets värde minskat på grund av mögeloch fuktskador med belopp som uppgår till eller överstiger de nämnda beloppsgränserna, kan således ny taxering äga rum. Som Siw Persson nämnt kan skadorna ibland vara lätta att åtgärda och har då bara en liten inverkan på taxeringsvärdet. Det är därför motiverat att de generella beloppsgränser som finns även gäller i dessa fall. Jag vill i detta sammanhang nämna att frågan om att ta hänsyn till mögel, rötskador och liknande byggnadsfel vid den allmänna fastighetstaxeringen behandlades i den proposition om 1990 års småhustaxering som regeringen lade fram i våras och som antogs av riksdagen. Jag förordade där att schablonmässiga justeringar inte skulle göras beträffande byggnadsfel. Samtidigt uttalade riksskatteverket att man trodde sig kunna utarbeta bättre normer för hur mögeloch rötskador bör kunna beaktas i fortsättningen. Jag anser att nuvarande regler för fastighetstaxering tar väl hänsyn till de slag av skador som Siw Persson syftar på. Jag är därför inte beredd att föreslå att grunderna för omtaxering ändras i dessa fall.

Herr talman! Såvitt jag förstår tar Siw Persson nu upp en helt annan fråga än den hon aktualiserade i sin interpellation. Då gällde det nämligen att hon ville ha omtaxeringar till följd av inträffade mögeloch fuktskador. Nu tar hon upp en helt annan sak, nämligen den provtaxering som skall göras inför den allmänna fastighetstaxeringen 1990. Jag kan bara svara att jag saknar kännedom om skälen till att normer inte har utarbetats. Jag saknar också kännedom om skälen till att man inte har någon särskild kod när det gäller fuktoch mögelskadade hus. Men om Siw Persson vill ställa sina frågor på nytt till mig, skall jag skaffa mig tillräckliga kunskaper för att kunna besvara dem här i kammaren.

Herr talman! Jag skall ta med mig Siw Perssons båda frågeställningar tillbaka till departementet och undersöka vad som kan ligga bakom och vilket underlag som kan tillkomma, så att vi når ett bättre tillstånd på det här området.